Herr talman! Det är förståeligt om ledarna i en del utvecklingsländer ibland uttrycker sig och handlar så, att vi tycker att det märks något av desperation. Situationen för de flesta utvecklingsländer är djupt oroande. Den ekonomiska klyftan mellan rika och fattiga länder har under de 20 år som biståndspolitik drivits inte minskats utan vidgats. I dag är genomsnittsinkomsten per person i de rika länderna ungefär 10 800 kronor, medan den i utvecklingsländerna är 800 kronor. Klyftan är alltså ungefär 10 000 kronor per person. Enligt vissa beräkningar kan man befara att klyftan år 1980 är 50 procent större, dvs. 15 000 kronor. De rika blir allt rikare. Utvecklingens mekanik för åt det hållet. Den ökning av bruttonationalprodukten per person som åstadkoms i de flesta utvecklingsländer på ett år uppnår man som regel i USA, Sovjet, Japan och Sverige på några dagar eller någon vecka. Världsbankschefen McNamara har påpekat att de rika länderna år 1975 sannolikt endast kommer upp till ungefär 0,34 procent av bruttonationalprodukten i offentligt bistånd i stället för de 0,7 procent som FN-strategin för det andra utvecklingsårtiondet förutsätter. För att uppnå det målet skulle de rika länderna behöva använda 1,5 procent av sin egen tillväxt. Men tydligen har de, som McNamara anmärkt, inte funnit att 98,5 procent av tillväxten är tillräckligt för egna behov. Det är sanningen om den internationella ojämlikheten i ett nötskal. Om en del av ledarna i utvecklingsländerna visar irritation över denna utveckling är det ingenting att förvåna sig över. Snarare är det förvånande att de fattiga folkens ledare bibehåller det lugn och den fattning som de trots allt visar. De skulle med rätta kunna ta till mycket hårdare ord mot oss i de rika länderna. Vad skall man då göra för att vrida utvecklingen rätt? Utvecklingsländerna ger delvis olika svar. Inte heller experterna världen runt är överens om den rätta politiken. En del experter säger, att det över huvud taget är olämpligt att i utvecklingsländerna använda vårt bruttonationalproduktbegrepp som en värdemätare för den egna utvecklingen. Strunta i BNP, säger man, och se till att de fattigaste i landet får arbete, mat, kläder, bostäder och utbildning, dvs. livets nödtorft, sedan får det gå hur som helt med BNP. Andra experter hävdar motsatsen. Utan kraftig ekonomisk tillväxt finns ingen möjlighet att åstadkomma bättre jämlikhet. Kakan måste bli större för att var och en skall få ett större stycke av den. Ekonomisk förbättring och utjämning för de enskilda, säger man, måste komma som ett resultat av en ökning av bruttonationalprodukten. När man ser på ett antal utvecklingsländer är det svårt att undgå intrycket att en del satsat för mycket på en ensidig tillväxtpolitik och för litet på ekonomisk utjämning och bättre sysselsättning. Men från detta allmänna konstaterande är det långt till att fälla någon generell dom. Förhållandena är så olika i de skilda utvecklingsländerna att man bör vara mycket försiktig med betygsättningen. I debatten om hur de fattiga länderna skall bli mindre fattiga får en punkt anses vara accepterad: Utvecklingsländerna själva bär det största ansvaret för utvecklingen. Det är värdefullt att utvecklingsländerna alltmera markerat uttalar detta. I augusti i fjol träffades utrikesministrarna från 59 u-länder i Georgetown i Guayana. I deklarationen som antogs säger man bl.a. så här: ”De alliansfria länderna understryker de utvecklade ländernas fortsatta ansvar för det internationella utvecklingssamarbetet, men fastslår, att de största utvecklingsansträngningarna måste — — — göras av u-länderna själva.” Då detta ansvarstagande skall förverkligas kommer det alltid att innebära en konflikt mellan kortsiktiga och långsiktiga mål. I Georgetowndeklarationen sägs, att man avser att forma sin ekonomiska politik så att fler arbetstillfällen skapas och den inhemska inkomstfördelningen blir mindre sned. Därvid bör fördelningen av investeringsmedel vara sådan att sysselsättningen blir så stor som möjligt. Detta uttalande bör jämföras med vad som sägs i deklarationen strax innan. Där hävdas, att det är nödvändigt att mobilisera större inhemskt sparande för investeringar och ”därför måste större uppmärksamhet fästas vid behovet att framkalla ett högre sparande i den statliga och den privata sektorn”. Alla vet, att ett ökat sparande inte kan uppnås om man inte i viss utsträckning dämpar konsumtionen. För utvecklingsländerna blir detta bl.a. en fråga om att dämpa de enskildas köp av nödvändighetsvaror. I annat fall får man inget ökat sparande. U-ländernas investeringar under 1960-talet finansierades till ca 85 procent genom eget sparande, vilket måste ha krävt många smärtsamma beslut. I en del fall har u-länder också kritiserats för denna satsning på långsiktiga investeringar. De har det sannerligen inte lätt. Hur skall vi i de rika länderna då se på saken? Ja, vår syn på biståndet måste vara realistisk. Det borde erfarenheten ha lärt oss. Det duger inte att tro att man genom bistånd räddar världen från kommunism eller till socialism, från kapitalism eller till liberalism. Inte heller kan skälet vara ett hopp om snabbt uppnående av social balans och harmoni i u-länderna eller att säkra världen för demokratin. Det går heller inte att söka intala sig, att det alltid blir ett effektivt utnyttjande av biståndet. Då finge vi slå igen butiken. Om man ser nyktert på saken är man bäst beredd på alla de missräkningar av skilda slag som kommer också i fortsättningen. Det är emellertid — jag vill tillägga det — fullt rimligt att vi i Sverige försöker bedöma vart det bär hän i de utvecklingsländer som vi samarbetar med, om biståndet kan väntas nå de stora grupperna — de fattiga, de försvarslösa. 20 procent av en arbetsmarknad på 1 miljard människor i u-länderna beräknas vara arbetslösa, dvs. 200 miljoner. Så nog är arbetslösheten ett av de stora problem som borde lösas. Vi vet också hur i en del u-länder tyngdpunkten i ansträngningarna flyttas. Ibland beror det på en ändrad uppfattning om lämplig strategi för utvecklingsarbetet, ibland på politiska regimskiften. Det vore orimligt om våra biståndsinsatser alltid skulle korrigeras med hänsyn till sådana skiftningar. I de flesta länder spelar den svenska biståndsinsatsen inte någon avgörande roll, men i något fall är den ganska väsentlig. Tag ett sådant land som Tanzania. Om av någon anledning Tanzanias utvecklingspolitik skulle ändras på ett sådant sätt att vi skulle se på den med skepsis, vore det ganska orimligt om vi därför skulle börja med en konsekvent nedtrappning av våra insatser. Jag förutspår inte någon sådan ändring i Tanzanias politik, men nämner det som ett exempel på nödvändigheten av att ha en liberalt generös inställning till de skilda vägar som olika u-länder — precis som de rika länderna — väljer från tid till annan. Jag har redan nämnt Georgetowndeklarationen, som i själva verket är en utvidgning av den deklaration som antogs i Lusaka i Zambia för några år sedan. Det är ett i många stycken hoppingivande dokument, tillkommet i en djupt allvarlig situation. Utvecklingsländernas självtillit är ett honnörsord i deklarationen. Samtidigt utvisar dokumentet en stark beslutsamhet att samverka med andra u-länder liksom med de rika länderna. Man tar bl.a. upp frågan om handelsförbindelserna sinsemellan och med de rika staterna. I reservationer tar vi från oppositionens sida upp en del av de förslag som finns i Georgetowndeklarationen. Jag vill begagna tillfället, herr talman, att nu yrka bifall till de reservationer där mitt namn är antecknat, således reservationerna 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20 och 22. Reservationerna 9 och 10 gäller frågan om utvecklingsländernas exportinkomster och villkoren för finansiellt bistånd. I SIDA:s tidskrift Rapport har Klas Markensten pekat på den allvarliga utvecklingen. 1980 kan de fattiga ländernas skuldbörda till de rika länderna beräknas vara 1 100 miljarder kronor. Vid samma tidpunkt, säger Markensten, kan de fattiga ländernas aktuella betalningar av räntor och amorteringar till de rika vara 100 miljarder kronor per år. Om det samlade biståndet i världen mot bakgrunden av vad som nu har skett utvecklas något så när hyggligt, kan det tänkas att insatserna 1980 uppgår till 50 miljarder. Detta innebär att de fattiga länderna 1980 netto måste leverera tillbaka 50 miljarder kronor till de rika länderna. Kan man tala om en felaktig utveckling så är det verkligen här! Om utvecklingen skulle gå mindre galet krävs bl.a. att u-länderna blir mer likaberättigade parter i det internationella handelsutbytet. Eftersom de är ekonomiskt svaga motparter i förhandlingar måste de få ett direkt stöd, få förmåner på vår bekostnad — inte på några andras. Inte minst är det viktigt vid överenskommelser om det internationella valutasamarbetet att vi i de rika länderna tar hänsyn till det. U-länderna har bara i år förlorat några miljarder i minskade exportinkomster genom förändringarna i valutornas värde. Vi har i våra reservationer understrukit angelägenheten av att Sverige tillsammans med de andra nordiska länderna verkar för ett system som främjar u-ländernas export. Det kan ske bl.a. genom att man söker få till stånd säkrare råvaruavtal, genom skapande av buffertlager och genom ett system med supplementär finansiering. De rika länderna måste dessutom öppna sina marknader för u-ländernas produkter. Sverige bör därför i internationella sammanhang verka för att ytterligare vidga de generella tullpreferenssystemen för u-länderna. Ett ökat stöd till marknadsföringen av u-ländernas produkter är också nödvändigt. Folkpartiet och centerpartiet kräver också ökad användning av gåvobistånd och långivning utan ränta och en långtgående mildring i efterhand för de lån som redan givits. SIDA har uttalat att bl.a. Indien, Pakistan, Tunisien, Chile och Cuba i dag har skulder av sådan omfattning att det är osannolikt att alla krediter kan återbetalas. Kenya och Tanzania kan komma i samma läge när de skall börja med större återbetalningar av svenska krediter. I en reservation hävdar vi därför att regeringen skall lägga fram förslag om ytterligare uppmjukning av villkoren för de nya u-landskrediter Sverige avtalar om. Sverige bör också undersöka möjligheten att helt eller delvis avskriva amorteringar på gamla u-landslån. Tyvärr har vi i utskottet fått mycket dålig förståelse för detta. Vi är medvetna om att det inte spelar någon avgörande roll vad Sverige gör på detta område, men psykologiskt kan det tänkas ha en stimulerande effekt på andra länder. Därför är det beklagligt att socialdemokraterna med så pass litet engagemang går in för detta. De dystra prognoser jag nyss redovisade bör säga oss en väsentlig sak: det räcker inte med brandkårsutryckningar. Vi får inte vänta med skuldkonsolideringsaktioner tills ett u-land står på ruinens brant. Hur skall annars ett u-land kunna göra långsiktig planering för en framgångsrik social och ekonomisk utveckling? Herr talman! Biståndspolitiken har blivit en alltmer väsentlig beståndsdel av den svenska utrikespolitiken. Reellt är det så därför att vårt förhållande till andra länder i mycket stor utsträckning just har biståndspolitiken som en avgörande ingrediens. Psykologiskt spelar också vår biståndspolitik stor roll för den allmänna bild man får av Sverige ute i världen. Detta har jag själv haft anledning att konstatera i internationella politiska sammanhang — liksom säkert många andra av kammarens ledamöter — och inom Kyrkornas världsråd, där ledare från u-länderna spelar en avgörande roll. Man följer verkligen med vad Sverige gör och inte gör. Det blir alltmer nödvändigt att riksdagen kan påverka den planering som äger rum när det gäller insatser i skilda länder, vilka länder det skall vara fråga om, liksom omfattningen av vårt bistånd. Det handlar här om en långsiktig planering. Riksdagen har både 1971 och 1972 följt utrikesutskottets uttalande om nödvändigheten av att riksdagen kan delta i denna planering. Även om herr Turesson på den här punkten har en egen reservation, är vi i utskottet i princip helt eniga om denna syn, och det är mycket värdefullt. Utskottet säger att det är önskvärt att det kommer till ett förfarande som ger utrikesutskottet kvalificerad insyn i länderplaneringen, och detta skall ske på ett tidigt stadium. Det skall inte behöva innebära formella ställningstaganden från riksdagens sida. Utrikesutskottet nämner som exempel på en ordning som man kan tänka sig den nyligen beslutade om riksdagens medverkan i försvarsplaneringen. Men det går också att tänka sig andra modeller. I det grundlagsarbete som pågått under lång tid understryks att riksdagens inflytande i fråga om förhållandet till andra stater bör ytterligare befästas. Biståndspolitiken är en av de mest vitala angelägenheterna på detta område. Det gäller nu för regeringen att föreslå riksdagen lämpliga former för att ge utrikesutskottet insyn i länderplaneringen på ett tidigt stadium. Det är glädjande att Sverige gör förhållandevis stora insatser i en del av de 25 fattigaste länderna i världen. Till denna grupp hör bl.a. Etiopien. Kring stödet till Etiopien har förts en i många stycken beklämmande debatt. Visst finns det en hel del att anmärka på i den etiopiska politiken, men i vilket u-land är situationen sådan att vi inte har invändningar? SIDA har föreslagit att vårt bistånd till Etiopien för nästa budgetår skall vara 33 miljoner kronor. Man har klart motiverat att det finns insatser att göra där som skulle ha god utvecklingseffekt — för den summan och för mer ändå. Utrikesministern har tydligen fått rådet att skära ned biståndet till 30 miljoner, och han har följt detta dåliga råd. I utrikesutskottet kunde inte lämnas någon tillfredsställande förklaring varför en sådan nedskärning skulle äga rum. Det skall bli intressant att se om utrikesministern kan redovisa någon bättre. I mittenpartiernas motioner yrkade vi på att SIDA:s förslag om 33 miljoner kronor till Etiopien skulle accepteras. Socialdemokraterna i utskottet har dock yrkat avslag på SIDA:s och vårt förslag. Det skall bli intressant att höra vad ledamoten av SIDA :s styrelse, fru Lewén-Eliasson, i sitt inlägg kommer att anföra som försvar för sin ändrade ståndpunkt. Allt som socialdemokraterna i utskottet kunde förmå sig till att säga var att man inte ser något fog för nedskärning av biståndet till Etiopien. Planerna på nedskärning får alltså stoppas undan i biståndsavdelningens lådor, och det är ju alltid ett resultat. Men nog är det ömkligt att socialdemokraterna både i regeringen och i utskottet faller undan för sin vänsterflygels klichéer. Bland de fattiga länder till vilka Sverige ger bistånd finns Lesotho. Vi har i en reservation understrukit att det är angeläget att Lesotho blir ett av de svenska programländerna. Detta land, liksom Swaziland, befinner sig i ett mycket utsatt politiskt läge. Ett kraftfullare stöd till Lesotho, vilket det skulle få om det blir programland, skulle öka förutsättningarna för större självständighet gentemot Sydafrika och dess apartheidpolitik. Det är ganska förvånande att socialdemokraterna visar så litet intresse för att ge utvecklingen i Lesotho och Swaziland ett kraftfullare stöd. Det är värdefullt att Botswana får det, men det finns lika starka skäl för de båda andra länderna. Jag vill också i detta sammanhang rekommendera att man i framtiden undersöker möjligheterna att ge större stöd åt Sudan. Under det inbördeskrig som pågick under många år var det naturligt att de svenska insatserna hölls nere. Men när nu de stridande parterna visat förmåga att träffa en fredsöverenskommelse borde det vara angeläget för oss att stödja dem i deras strävan att utjämna motsättningarna mellan nord och syd i Sudan. Alla vet att en av förutsättningarna för detta är att den ekonomiska utvecklingen i Sudan blir mer lyckosam. Genom mitt arbete i Kyrkornas världsråd har jag haft möjlighet att följa utvecklingen i Sudan, och jag vet vilka ansträngningar man gör. Sverige har ett ansvar på detta område som jag hoppas att vi skall visa oss redo att ta, och jag vore tacksam för en kommentar från utrikesministern. Så några ord om varubiståndet. Det har varit värdefullt att det svenska biståndet varit obundet. Sverige har inte krävt att u-länderna skulle köpa varor av oss, men svenska företag har ändå kunnat hävda sig väl i den fria konkurrensen. Stora varuleveranser har ägt rum, men de har inte varit villkor för svenskt bistånd. Enligt folkpartiets mening skall det svenska biståndet även i fortsättningen i princip vara obundet. Regeringen — eller, om man skall tro tidskriften Tiden, rättare finansdepartementet — kom plötsligt i år med ett förslag att det bundna biståndet, dvs. med leverans av svenska varor som villkor, skulle mångdubblas på ett år. Vi har prövat denna sak mycket ingående i utrikesutskottet, och det som utskottet nu skrivit på denna punkt har vi blivit överens om. Utskottet delar den skepsis SIDA :s styrelse har inför möjligheten av att så snabbt öka varubiståndet utan att negativa effekter skall uppstå. Om det kommer att visa sig lämpligt och möjligt att innefatta en större andel av varubistånd i det totala svenska biståndet är ett ännu inte löst problem. I vissa situationer går det säkerligen att göra insatser som har betydelse även ur synpunkten att vi skall hålla sysselsättningen uppe i Sverige. Från mittenpartiernas sida har vi i arbetslöshetssituationer i vårt land redan tidigare visat på möjligheterna av konkreta insatser härvidlag, främst till länder med katastrofsituationer. Svenska varor är i många fall konkurrenskraftiga med utländska, dvs. vi kan leverera bra varor till ett rimligt pris, men det gäller att finna den lämpliga kombinationen av sysselsättningsbehov i en bransch och ett akut behov i ett mottagarland. Det kan aldrig bli fråga om att vi skall pracka på u-länderna våra varor. U-länderna skall fritt få välja de varor de behöver. De experiment som hittilldags skett har inte utfallit särskilt väl. Varken leveranser av papper eller konstgödsel har passat in i sysselsättningssituationen i Sverige och samtidigt varit lämpliga för mottagarländerna. Jag håller inte för uteslutet att det bör kunna gå att klara av problemen, men det är klokt att vi i utrikesutskottet har enats om att biståndsutredningen måste närmare undersöka dessa saker. SIDA:s styrelse har fört fram en intressant tanke, som det dock inte gick att vinna gehör för i utskottet — därmed inte sagt att man tog avstånd från den. Styrelsen har förklarat att man skulle kunna vid sidan av de ordinarie länderprogrammen ha en summa för varubistånd, där u-länderna fritt kunde få köpa svenska varor. Jag rekommenderar verkligen att biståndsutredningen tar upp denna intressanta tankegång till prövning. En realistisk syn på vad våra biståndsinsatser kan ge till resultat är förutsättningen för att det skall gå att arbeta vidare utan psykologiska bakslag, när misslyckandena fortsätter och klyftan vägrar att minska, som den säkerligen kommer att göra under ett antal år. Det gäller då att samla alla goda krafter för att verkligen skapa opinion för fortsatta ökande svenska biståndsinsatser. De frivilliga organisationerna i vårt land spelar därvidlag en stor roll i den nödvändiga opinionspåverkan för större u-hjälp. Det är i och för sig ett skäl varför de förtjänar ökat statligt stöd. Till detta skall läggas att de utför ett mycket fint arbete i en rad u-länder. Kyrkorna, Röda korset och Rädda barnen hör till dessa organisationer. De har förmåga att med små medel uträtta stora ting. De svenska trossamfunden har nu tagit ett berömvärt initiativ för att stärka opinionen för biståndsverksamheten. I november kommer de att anordna en u-landsvecka med en rad olika inslag för att föra ut information om hjälpbehov och arbetsmetoder. I en reservation har vi förordat utvidgat stöd till missionernas verksamhet. Det är egendomligt att socialdemokraterna alltid så motvilligt går med på nya insatser genom frivilligorganisationerna. De som under ett antal år har följt den frågan har haft anledning att konstatera det. Det tar emot på något sätt. Nu kommer utrikesministern på nytt att sättas på prov, när frågan om en utvidgning av stödet till flyktingar och fångar i Sydvietnam, som kan kanaliseras genom ”Frikyrkan hjälper”, skall behandlas. Utgången kommer att följas med intresse. Vi har också i en reservation yrkat att informationsanslaget beträffande u-landsfrågorna ökas, så att studieförbunden och folkrörelserna får bättre resurser för u-landsinformation. Herr Wirmark kommer att ytterligare beröra den frågan och en rad andra spörsmål, och herr Möller tar också upp en rad andra frågor i anslutning till det. Jag skall därför nu avsluta med att diskutera frågan om enprocentsmålet. Sverige har lovat att enligt den gamla beräkningen uppnå 1 procent av bruttonationalprodukten i bistånd budgetåret 1974/75. Redan för flera år sedan påpekade vi från mittenpartierna att med 25 procents anslagsstegring — som regeringen och moderaterna har hållit på — skulle man inte uppnå det målet. Det skulle då bli nödvändigt att under periodens sista budgetår göra en mycket stor höjning. Alla vet vilka svårigheter detta kan föra med sig. Vi har från mittenpartierna under årens lopp använt en rad olika metoder för att söka komma till tals med socialdemokrater och moderater. Vi har föreslagit direkta höjningar, och vi har föreslagit att partierna skulle sätta sig ned och i förväg komma överens om finansieringen av ytterligare höjningar eller att i efterhand täcka de större utbetalningar som det kan bli fråga om. Men allt har varit förgäves. Inte heller den här gången har man velat lyssna. Jag vill erinra om att utrikesutskottet 1971 skrev, och riksdagen godkände uttalandet, att en kraftig höjning mot slutet av den period inom vilken vi skall uppnå enprocentsmålet inte behövde medföra att målet råkade i fara ”under förutsättning att förberedelserna för biståndsinsatser av ifrågavarande omfattning kunde börja omedelbart”. Det sades alltså 1971. Vi kan nu, när vi står inför det näst sista året i perioden, konstatera att SIDA i årets statsverksproposition inte uppmanas planera för en så snabb ökning av biståndet som skulle behövas. Från mittenpartierna har vi föreslagit att SIDA skall få planera för insatser för nästa budgetår för en nivå som är upp till 35 procent högre än innevarande budgetår. Regeringen föreslår att man som hittills skall planera för 25 procent mer. Om det visar sig att det behövs större anslag för nästa budgetår, så är vi givetvis från mittenpartiernas sida villiga att vara med om att ta upp det på tilläggsstat. Även denna gång har emellertid moderater och socialdemokrater i Nr 72 förening avstyrkt vår hemställan. Vi finner detta ganska förvånande. Alla Oo EG é a Sä nsdagen den måste ju inse svårigheterna att om ett år föreslå en höjning som nu kan 25 april 1973 beräknas överstiga 800 miljoner kronor. Det skall bli intressant att höra 2555 utrikesministern och utrikesutskottets ordförande kommentera detta, Det statliga utveckmot bakgrund av vad riksdagen själv har sagt under flera år om lingsbiståndet nödvändigheten av en jämnare stegringstakt i anslagstilldelningen. Från ansvarigt socialdemokratiskt håll har det tidigare fastslagits att målet 1 procent i u-landsbistånd budgetåret 1974/75 var ett givet löfte till u-länderna och inför andra rika länder, liksom det också var ett etappmål och inte ett slutmål. I rapporten ”Solidaritet med de fattiga folken” till 1967 års socialdemokratiska partikongress heter det t.ex.: ”Enprocentsmålet skall vara en ledstjärna och en stimulans — men är bara ett etappmål. Vårt program innebär, att det uppställda enprocentsmålet skall vara uppnått budgetåret 1974/75.” Nå, vad säger direktiven till den nya biståndsutredningen? De är inte särskilt klara ens om hur det skall bli efter 1974 75? Det kan också ha sitt intresse. Den socialdemokratiska partikongressen i fjol uttalade sig för att enprocentsmålet skulle uppnås i föreskriven tid. Det skedde efter att utrikesminister Wickman och partistyrelsen lidit nederlag på en mer negativ ståndpunkt. Hur kommer nu de som vann på partikongressen att rösta? Det kommer att bli mycket intressant att pricka av voteringsresultatet.

Hela vår satsning, hela vår politik blir svikna löften och beskyllningar för misslyckanden.” Det ser ut som om herr Strängs olycksprofetia har de största förutsättningarna att slå in med socialdemokratisk politik. Jag förmodar att både utrikesutskottets ordförande och utrikesministern håller med om detta. Det är i så fall djupt beklagligt. Sverige borde ha kunnat göra bättre.

Herr talman! Riktlinjerna för den svenska biståndspolitiken är diffusa. Det är i många fall svårt att finna motiveringar för beslut som fattats och åtgärder som vidtagits eller som man underlåtit att vidtaga. Den utredning som Kungl. Maj:t nu tillsatt och som redan påbörjat sitt arbete är synnerligen välbehövlig. Dagens debatt tillsammans med allt som sagts och skrivits tidigare i utskottsbetänkanden och i reservationer bör kunna ge idéer och riktlinjer för det arbete som skall ske i utredningen. Under utredningsarbetet kan det inte undvikas att inställningen blir avvaktande i väntan på slutförandet av utredningens arbete, och därför har många 17 problem aktualiserats, som man förväntar sig att utredningen skall behandla i fortsättningen. U-hjälpen skall dock pågå utan avbrott, och därför har centerpartiet tillsammans med folkpartiet och i vissa fall moderaterna önskat få ändringar i utskottets förslag. Detta har givits till känna i ett stort antal reservationer. Den stora frågan om hur mycket Sverige skall ge i u-hjälp, till vem man skall ge den och på vilket sätt den skall ges, är till stor del beroende av politiska beslut, som sedan fullföljs av SIDA och de instanser som sköter den fortsatta handläggningen. Av allt att döma förefaller det som om socialdemokraterna tänker svika sitt löfte om enprocentsmålets uppnående 1974/75. Jag skulle bli mycket glad om detta vederläggs av utrikesministern, eftersom han finns närvarande. Förslaget togs upp av Indien i Förenta nationerna för många år sedan att man skulle sträva efter att nå fram till ett bistånd på 1 procent av bruttonationalprodukten. Det framfördes i en centermotion i den svenska riksdagen, men denna motion avslogs. Därefter har centerpartiet och folkpartiet under åtskilliga år arbetat för att få i princip detta mål fastslaget. Det antogs så småningom i riksdagen. Nästa steg i denna utveckling var att vi fick en målsättning vilket år vi skulle uppnå 1 procent av bruttonationalprodukten, och det blev 1974/75. Nu avvaktar vi med stor oro vad som kommer att ske i fortsättningen. Skulle dagens debatt kunna ge besked på den punkten, skulle mycket vara vunnet, och jag avvaktar med stort intresse vad utrikesministern kommer att säga i det fallet. " Enligt det av riksdagen år 1968 fattade principbeslutet om utbyggnaden av det statliga utvecklingsbiståndet skulle statsmedel tillhandahållas genom budgetanslag för det internationella utvecklingsarbetet budgetåret 1974/75 och uppgå till en sammanlagt anslagsvolym som motsvarar 1 procent av bruttonationalprodukten. Där finns alltså målsättningen; så nära i tiden ligger den. Det är därför förvånande att vi i utskottet inte kunnat få några besked från medlemmarna av regeringspartiet, som närmast är ansvarigt för detta.

Vi har sagt att vi vill ha ett klart uttalande om att målet ligger fast och att enprocentsmålet skall uppnås 1974/75. Ett sådant uttalande kunde vi inte få från socialdemokraterna. När man sedan talar om takten i detta arbete använder man en lika svävande formulering. Man säger där bara: ”Utrikesutskottet utgick i sitt betänkande 1971:2 från att en kraftig höjning mot planperiodens slut inte skulle sätta det organisatoriska genomförandet av enprocentsplanen i fara, under förutsättning att förberedelserna för biståndsinsatser av ifrågavarande omfattning kunde börja omedelbart.” Det är lika diffust. Man säger alltså att detta skall kunna gå att Nr72 genomföra organisatoriskt. Här kan bara konstateras att utskottet fortfarande finner att det är så som man har sagt tidigare. Men så gör man då beräkningen att vi, om vi skall komma upp till enprocentsmålet, nästa år skulle öka biståndsvolymen med 52 procent eller 820 miljoner kronor = Det statliga utveckmot 313 i år. Det är onekligen imponerande summor vi får veta när vi — lingsbiståndet börjar jämföra! Man har åtskilliga gånger använt uttrycket ”om det ekonomiska läget medger”. Ja, man måste väl reservera sig på det sättet. Men då är frågan: Har regeringen redan klart för sig att det ekonomiska läget 1974 75. Jag tror inte att finansministern vill skriva under att man så långt i förväg kan förutspå vad som då kommer att ske. När vi höjer anslagen i den takt vi nu gjort, med 25 procent, undanhåller vi på sätt och vis u-länderna viss hjälp. Hade vi gått fram i den jämna takt som SIDA föreslagit och som också förordats i riksdagsuttalanden hade u-hjälpen faktiskt varit betydligt större i år, ja, den hade varit större under flera år. Hade man hållit en jämnare takt, hade alltså mera pengar kommit u-hjälpen till del. På det här sättet undanhåller man u-länderna en viss del av hjälpen, och därigenom kommer man att ge mindre totalt sett om man ser det på längre sikt. Vi är förvånade över att socialdemokraterna inte klart vill säga ifrån att enprocentsmålet skall uppnås utan kommer med svävande uttalanden. I dag väntar vi att få ett besked. Är det så att vi inte får det, kan vi inte anse det trovärdigt — för att nu använda ett ord som används ofta från det hållet — att man kommer upp till enprocentsmålet 1974/75. I direktiven för utredningen framhålls bl.a. följande: ”Det övergripande målet för det svenska utvecklingsbiståndet har varit att höja de fattiga folkens levnadsnivå. Det svenska biståndet skall stödja u-ländernas egna ansträngningar att åstadkomma en utveckling, präglad av ekonomisk och social utjämning och en samhällsutveckling i demokratisk riktning. Biståndet skall också stödja strävandena mot nationellt och ekonomiskt oberoende i tredje världen.” Detta är uttalanden som jag tycker är fullt korrekta. Däremot kan man undra hur mycket vi egentligen har fullföljt denna målsättning. FN:s generalförsamling uppställde 1971 vissa kriterier för vilka u-länder som skall räknas till kretsen av minst utvecklade länder. Dessa kriterier innebär att bruttonationalprodukten inte överstiger 100 dollar per capita, att industriproduktionens värde inte uppgår till mer än 10 procent av bruttonationalprodukten och att läskunnigheten inte omfattar mer än högst 20 procent av befolkningen. Det blev 25 länder som kom att räknas dit. Ser man på den svenska u-hjälpen är det emellertid bara två länder som vi i det fallet har gjort någonting för; det är Tanzania och Etiopien — alla de andra länderna har vi inte med i vår u-hjälp. Det vore någonting att tänka på, att om vi skall följa de riktlinjer som FN har angivit, bör vi också observera de verkligt fattiga länderna, dvs. de länder som är ännu 19 fattigare än dem vi nu lämnar hjälp till. Man kan också fråga sig en annan sak, som utrikesministern inte sagt någonting om. Man får inget besked om eller någon samlad översikt över hur biståndspolitiken förs av olika länder. Det förefaller som om vissa länder i viss mån favoriserades. Till några u-länder skickar sålunda många länder bistånd, under det att man helt och hållet glömmer bort andra. Jag tänker på vissa Afrikaländer såsom Central African Republic, Tschad, Övre Volta och en del andra. Det verkar som om ingen egentligen tänkte på att ge någon hjälp till dem. Har man inte denna översikt, blir det svårt för de olika givarländerna att veta vad de bör ge för att få till stånd någorlunda rättvisa i det bistånd som lämnas. Det står i utredningsdirektiven en sak som jag tycker det också vore synnerligen önskvärt att veta vad man kan göra åt, nämligen att man skall sträva efter att åstadkomma ”en samhällsutveckling i demokratisk riktning”. Jag vet att det är svårt i många länder, men nog vore det synnerligen önskvärt, och jag undrar vad Sverige gör för att upplysa dessa länder om demokratiska styrelseskick. Det kan väl inte undgås att en del länder som får bistånd från Sverige har sympatier för Sverige och kanske inte bara ser på de pengar och den hjälp de får utan också lägger märke till det styrelseskick Sverige har. Därför vore det lämpligt att man någon gång framhöll detta. När statsministern var och talade på en konferens med enpartiet i Tanzania, TANU, har jag inte kunnat finna att han framhöll att styrelseskicket borde vara demokratiskt. Det kanske hade varit inopportunt att göra det, men det skulle vid många tillfällen vara önskvärt att vi från vår sida i varje fall inte accepterar diktaturer, eftersom vi anser att styrelseskicket skall vara demokratiskt. Man undrar också över fördelningen av biståndet i vissa fall. Vad beträffar de fattigaste och minst utvecklade u-länderna räknas det med en bruttonationalprodukt av 100 dollar per capita. Om man ser på hur IDA fördelar anslagen, finner man att det egentligen inte skall utgå några IDA-bidrag till länder som har mer än 300 dollar per capita, men vi lämnar bistånd till exempelvis Chile, där bruttonationalprodukten ligger vid 700 dollar per capita. Det kan naturligtvis finnas andra motiveringar att lämna detta anslag, och vi har från centerns sida inte motsatt oss att biståndet skall utgå till Chile, men man undrar vilka principer som gäller. Det är nog all anledning att utredningen ser noggrant över dem. Jag kan heller inte riktigt förstå att ett sådant land som Indien — som ju är ett av världens fattigaste länder, med oerhörda problem och med 550 miljoner invånare — från svensk sida inte får mer än 125 miljoner kronor, under det att biståndet till ett land med så relativt liten befolkning som Tanzania ligger vid 120 miljoner. Därmed har jag inte hävdat — det har vi inte heller i reservationerna sagt — att Tanzania skall ha mindre, men man tycker det är förvånande att Sverige inte tänker på ett sådant land som Indien, med de väldiga hjälpbehov som finns där, ett land som dessutom har ett demokratiskt styrelseskick! Det kunde ju vara ytterligare ett skäl för att i fortsättningen beakta Indiens behov mera än vad man har gjort hittills. Några länder har vi ägnat speciell uppmärksamhet i våra reservationer, vilket herr Dahlén redan har nämnt. Litet förvånande är att Etiopien i viss mån har klassats ned. Vi undrar varför. Man kan inte trappa ned biståndet bara för att Etiopien har en regim som vi inte accepterar. Det är Nr 72 folket i landet som blir lidande. Inte heller kan man göra några hastiga svängningar, utan ett ständigt arbete måste fortgå. I våra reservationer har vi föreslagit att man skall göra mera för detta land. Tyvärr är 90 procent av hjälpen till u-länderna bilateral. Man skulle Det statliga utveckönska att den i större utsträckning kunde utgå multilateralt — jag tror att — lingsbiståndet u-länderna skulle känna sig mera oberoende om de fick multilateral hjälp — men det har inte varit möjligt att åstadkomma. Jag vill i förbigående nämna vänsterpartiet kommunisternas motion. Kommunisterna kommer alltid med småskurna och beräknande synpunkter, framförda för egna ideologiska syften. De talar om att det skall utgå stöd till länder med progressiva regeringar. Man vill ge hjälp åt länder med kommunistisk regim men inte åt andra länder. Vi känner väl till den ståndpunkten. Enligt kommunisterna är världen delad i två hälfter; den ena hälften är kommunistisk och har alltså den riktiga ideologin, och den andra hälften utgörs av oss andra. I FN t.ex. får man inte de socialistiska länderna som de kallar sig själva — dvs. de kommunistiska — att gå med på ens att skriva att man skall leva i vänskapliga relationer med andra länder. Man kan leva i peaceful cooperation, dvs. fredligt samarbete, men inte ha vänskapliga relationer. Följaktligen är det svårt att diskutera med den sidan. Jag vill särskilt framhålla att när vi nu har så litet bilateral hjälp får vi på allt sätt försöka se till att Världsbanken, IDA och liknande sammanslutningar får så mycket som möjligt. IDA ger stöd till de fattigaste av de fattiga länderna i världen, och därför anser också alla att vi bör göra så mycket som möjligt för Världsbanken och IDA. Genom dem kan vi åstadkomma multilateral hjälp. I fråga om u-landsinvesteringarna har vi betonat önskvärdheten av u-ländernas industrialisering. Det är otvetydigt att u-länderna för att bryta sig loss från sin roll som främst råvaruproducenter måste satsa på en snabb utveckling av sitt näringsliv, dock utan att åstadkomma snedbalans i sin ekonomi. Därför blir industrialiseringen av avgörande betydelse. Genom att stödja sådana strävanden kan vi effektivt stödja u-ländernas ekonomiska frigörelse och underlätta för dem att bryta gamla band av kolonial karaktär, då de betraktades som huvudsakligen råvaruproducenter. Jag förutspår att det blir en hård och svår kamp. Samtidigt som u-länderna skall industrialiseras kommer i-länderna att fortsätta sin snabba utveckling och vidga avståndet till u-länderna. Men det är nödvändigt att u-länderna åtminstone för sin egen konsumtion kan producera en hel del varor så att de inte behöver importera allt. Expertis och kunnande inom näringslivet har i alltför liten utsträckning utnyttjats i biståndsarbetet. Det är desto mer beklagligt som det främst är från företagen som man skulle kunna rekrytera folk med erfarenhet och kunnande, t.ex. i fråga om företagsledning, produktionsmetoder, produktionsplanering, marknadsbedömning och marknadsföring. Inom exportindustrin finns dessutom personalgrupper med värdefull u-landserfarenhet, och det borde legat nära till hands att försöka engagera dessa. 21 Jag vill peka på en annan viktig del av biståndet som vi ständigt har framhållit, nämligen bidragen till de frivilliga organisationerna och framför allt då missionen som bevisligen kunnat utnyttja medlen bättre än praktiskt taget någon annan. Missionen har inte bara gjort humanitära insatser, utan den har även varit banbrytande i fråga om arbete med språk och kontakter. Ett av de första problem man mött i biståndsverksamheten har varit språksvårigheterna, och där har missionen varit först och gjort ett banbrytande arbete — jag framhöll det även i förra årets u-landsdebatt. Även när det gällt att få kontakt med de folk vi skall hjälpa har missionen varit först. Dessa båda saker räknas nog inte alltid, och värdet av de insatserna kan inte mötas i pengar. Men dessa insatser har haft en mycket stor betydelse för den u-landshjälp vi gett från svensk sida. Slutligen vill jag ytterligare framhålla två punkter. Det gäller först och främst kooperation. Centern har i detta avseende väckt motion. Utskottet har här en god redogörelse där det framhålls att det görs ganska mycket på detta område, och vi har avstått från att reservera oss till förmån för motionerna. Jag vill emellertid understryka betydelsen av denna del av verksamheten. Det bör dock observeras vilken form av kooperation vi talar om. Utskottet redogör t.ex. för Ujamaabyarna i Tanzania som är exempel på en produktionskooperation. Vi har aldrig trott på den formen av kooperation. Den har inte gett några resultat, utan den har misslyckats i Zambia och i andra länder. Den har även misslyckats i Sverige i den ringa utsträckning som den har prövats här. En kooperation i produktionsledet har hittills aldrig kunnat drivas. Men när det gäller förädling och försäljning av produkter samt konsumentkooperationen är det synnerligen angeläget att vi försöker göra ytterligare insatser. Kapitalbristen och bristen på utbildad ledare är på många håll ett stort hinder för kooperationens utveckling och gör denna beroende av statliga initiativ och statligt stöd, varigenom kooperationen riskerar att förlora sin karaktär av folkrörelse. Det är inte min uppfattning att vi skall sätta vår prägel på u-länderna och ge dem ett mönster för verksamheten som liknar vårt, men jag tror att det är av stort värde om vi ytterligare kan uppmuntra kooperationen. I fråga om varubiståndet som varit omdiskuterat föreslog centern och folkpartiet för några år sedan att man skulle använda 100 miljoner kronor till varubistånd. Vi blev då vederbörligen avhånade, och det sades att sådant bistånd fick man absolut inte lämna. Det är glädjande att det skett en förändring; man siktar nu t.o.m. på att komma upp till 200 miljoner kronor i varubistånd. Det är vackert att Sverige på alla sätt varit ideellt och gett ett helt obundet bistånd, men vi nödgas nog att lämna i varje fall någon del i form av varubistånd. Ungefär 40 procent av den hjälp vi ger till u-länderna har kommit tillbaka i form av inköp av svenska varor. Till sist hoppas jag att utredningen även kommer att beakta en sak som jag tidigare pekat på, nämligen att det tycks förekomma en viss dualism i själva arbetet. Det finns för detta arbete en grupp inom utrikesdepartementet, och dessutom har vi alltså SIDA. Jag har aldrig fått någon riktig redogörelse för fördelningen dem emellan. Nu har vi t.o.m. en biståndsambassadör som lyder under utrikesdepartementet, medan övriga biståndschefer lyder under SIDA. Här förekommer alltså en viss dualism.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
Herr talman! Den internationella diskussionen om de underutvecklade ländernas problem tillförs ständigt nytt sakmaterial i form av statistik och erfarenheter. Detta material visar att klyftan mellan den rika och den fattiga delen av mänskligheten växer men också att antalet människor som lever i fattigdom och elände fortsätter att öka. U-ländernas bruttonationalprodukter ökar visserligen något för varje år, men de framsteg som görs innebär ofta förbättringar bara för mycket starkt begränsade skikt av folken. 70 procent av u-ländernas befolkning lever på landsbygden. Av allt att döma får jordbruket under lång tid framåt försörja större delen av u-ländernas kraftigt växande befolkning. Men jordbruksforskningen har kommit fram med nya metoder, som kan öka avkastningen så mycket att man i framtiden inte längre behöver räkna med omfattande hungersnöd som ett akut problem. Det är emellertid en ödets ironi att dessa metoder ofta förutsätter maskinell drift och sammanläggning till stora enheter. I stället för de arbetskraftsintensiva jordbruk som skulle behövas för att ge arbete åt många tvingas man alltså att gå över till mekaniserade jordbruk, som minskar sysselsättningen inom lantbrukssektorn. För att jordbruket i u-länderna skall kunna utveckla sig och livnära den växande befolkningen är det därför nödvändigt att det skapas arbetskraftsintensiva industrier i anslutning till jordbruket och att jordbrukets produkter i mycket större utsträckning än för närvarande kan exporteras till i-länderna. Självfallet kan ett sådant program inte genomföras utan att i-länderna i betydande grad accepterar en ny syn på frågan om vad som skall produceras var. Endast ett fåtal stater beräknas nå det av FN fastställda målet för det offentliga utvecklingsbiståndets tillväxt, som innebär att varje i-land vid mitten av 1970-talet skall lämna ett bistånd som svarar mot 0,7 procent av bruttonationalprodukten. I statsverkspropositionen påpekas att inte heller privata transfereringar inneburit något finansiellt nettotillskott för u-länderna. Utflödet av räntor, amorteringar och utdelningar har under en följd av år överstigit inflödet av kapital. Denna beskrivning av den tredje världens problem och av förhållandet mellan i-länder och u-länder kan synas dyster. Man kan emellertid fråga sig om den kvantitativa framställningen alltid beskriver hela sanningen. För det första föreligger stora skillnader mellan olika u-länder. Några av dem är onekligen på marsch framåt. De har lösningar på många av sina egna problem, även om de är beroende av i-länderna för att genomföra dessa lösningar. Vissa u-länder har också redan nu stabila inkomster från försäljningen av råvaror. Andra kan inom en nära framtid få det. Men ändå kan naturligtvis också sådana länder ha stort behov av tekniskt bistånd från industriländerna. Andra länder är fattiga men besitter inför utvecklingen en väsentlig tillgång, nämligen en på modern ekonomisk verksamhet inriktad befolkning. Man kan finna sådana förhållanden i ett antal länder med olika samhällsstruktur. Det finns u-länder i vilka flit, sparsamhet och disciplin traditionellt är viktiga inslag i folkets liv, men där yttre omständigheter har satt käppar i hjulet för utvecklingen. Andra länder har en sträng och hård regim som tvingar befolkningen att utföra prestationer som motsvarar de statliga utvecklingsplanerna. Dessutom finns det en lång rad exempel på u-länder som moderniseras så att säga fläckvis. I dessa länder förekommer enklaver av modern ekonomi inom vilka människorna i ökad omfattning söker anpassa sig till det levnadsmönster som nu dominerar i-länderna. Majoriteten av u-länderna förefaller emellertid ha svårt att komma in på en väg som snabbt leder till större förbättringar av befolkningens levnadsvillkor. Statistiken över biståndsflödet ger ingen bild av de kvalitativa förändringar som sker. Otvivelaktigt består utveckling till stor del i förändrade attityder som inte kan mätas i siffror. Konfrontationen med modern organisation och moderna produktionsmetoder förändrar människorna på gott och ont. Rätt säkert är att den stimulerar till aktivitet och att den leder till att den bestående samhällsordningen ställs under diskussion. Det är dock ett faktum att det internationella utvecklingsarbetet har råkat in i ett slags kris. Verksamheten har nu pågått i 25 år. Det var 1948 som president Truman skisserade det första biståndsprogrammet för underutvecklade länder. Hans syfte var då att åstadkomma en ekonomisk utveckling som skulle minska grogrunden för den internationella kommunismen. I dag vinner den uppfattningen alltmera terräng att utvecklingsbistånd är en ekonomisk nödvändighet, ett slags ofrånkomlig global regionalpolitik. Att biståndsflödet ändå stagnerar är kanske till stor del en följd av konjunkturutvecklingen. I Förenta staterna, som ju hittills dominerat det internationella utvecklingsbiståndet, förefaller olusten inför stora u-landsengagemang att växa. Kanske sammanhänger detta med erfarenheterna från Indokinakriget, som av den egna befolkningen uppfattades som ett offer för att stödja små avlägsna staters frihet och oberoende men som av stora delar av omvärlden fördöms som en supermakts brutala intervention för att stödja fallfärdiga regimer. Det är inte svårt att förstå att det amerikanska folket efter detta måste känna en stigande olust inför engagemang i andra delar av världen. En annan orsak i u-hjälpskrisen är säkerligen den allt klarare insikten om att utvecklingsprocessen är oerhört komplicerad. Många biståndsinsatser åstadkommer abrupta förändringar som får oväntade och ibland inte önskvärda konsekvenser. Till följd av modern hälsovård ökar u-ländernas befolkning i allt snabbare takt. Utbildning och upplysning ökar antalet arbetssökande till de moderniserade delarna av u-ländernas ekonomi. Befolkningsexplosion och massarbetslöshet leder till snabb urbanisering, svält och elände, till social och politisk oro. Inkomstskillnaderna tenderar också att förstoras. I vissa fall ser vi exempel på att en ny elit kommit till makten i u-länderna, och såvitt vi kan bedöma har den inte alltid viljan eller förmågan att ta de krafttag som behövs för att vrida utvecklingen åt rätt håll. Det har i detta läge uppstått ett helt skrå av debattörer, inte minst i de rika länderna, som söker analysera biståndets effekter och som ofta synes koncentrera sig på att dra fram misslyckanden och spå katastrofer. Från sina skrivbords säkra tillflykt hånar de ansträngningarna som u-länders och i-länders myndigheter gemensamt gör för att efter bästa förmåga komma till rätta med konkreta problem. Men den sortens engagemang löser inga problem. Ibland hängiver sig u-ländernas regeringar i internationella sammanhang åt en aggressiv retorik och åt att framlägga helt orealistiska krav. Resultatet blir att det uppstår skepsis i de rika länderna inför det fortsatta samarbetet. Det är ett kristecken, när u-landsdebatten inte längre anknyter till objektiva analyser av den rådande situationen och praktiska möjligheter till korrektiv utan är dominerad av moraliserande betraktelser och jakt efter syndabockar eller när u-länderna betraktas som plantskolor för ideologier som inte förmått slå rot i debattörernas egna samhällen. Även kring de svenska utvecklingsinsatserna blåser det stundom hårda vindar. Det är hög tid för den parlamentariska utredning som nu tillsatts och som de borgerliga partierna begärt i många år. Utredningens direktiv pekar på en lång rad frågor som kan behöva granskas. Det är viktigt att utredningen börjar med att förutsättningslöst och med ett öppet sinne granska utvecklingssituationen i olika typer av u-länder. Utredningsmännen måste också odogmatiskt söka finna praktiska vägar för Sveriges fortsatta medverkan i utvecklingssamarbetet. Själva målsättningen härför behöver bekräftas. I 1962 års riksdagsbeslut uttalades att de svenska utvecklingsinsatserna skall syfta till att höja de fattiga folkens levnadsnivå och motverka svält och massfattigdom. De skall medverka till att begränsa befolkningstillväxten och påskynda den ekonomiska utvecklingen. Det svenska biståndet skall också medverka till social och ekonomisk utjämning och till en samhällsutveckling i demokratisk riktning. Riksdagen har flera gånger uttalat att dessa mål bör vara möjliga att uppnå i länder med olika politiska och ekonomiska system. Regeringen har emellertid under de senare åren allt mindre betonat de ekonomiska målen för biståndsarbetet. I stället har de politiska och sociala målen skjutits fram. Det har ibland sagts att vårt bistånd skall syfta till att hjälpa u-länderna hävda sitt oberoende. Tesen är något kryptisk, om därmed inte menas att våra insatser skall liksom alla andra utvecklingsinsatser syfta till att u-länderna snarast möjligt skall kunna få en sådan ekonomisk styrka att de kan förverkliga sina utvecklingsplaner med egen kraft. I direktiven för den biståndspolitiska utredningen sägs att det svenska biståndet skall ha utjämning som ledstjärna. ”Enligt utredningsdirektiven bör utredningen söka vidareutveckla principerna för Sveriges direkta utvecklingsbistånd. En analys av de faktorer som bidrar till en utveckling för social och ekonomisk utjämning bör därvid ligga till grund för utredningens överväganden. Utredningen bör mot denna bakgrund pröva principerna för den framtida avgränsningen av kretsen av länder som mottagit mera betydande bilateralt svenskt bistånd.” Det är naturligt att det under utvecklingsprocessen i den tredje världen uppstår kraftiga inkomstskillnader i ett och samma land. Olika delar av ekonomin utvecklas med olika hastighet. Detta utesluter dock inte att hela befolkningen gradvis får en bättre standard. Den första förutsättningen för framåtskridande måste emellertid vara att det finns en solid ekonomisk bas. Ett klokt och realistiskt uttalande härom förtjänar att citeras i detta sammanhang: ”Endast en expanderande ekonomi kan skapa förutsättningar för full sysselsättning och möjligheterna till sysselsättning har en avgörande betydelse för en ökad inkomstutjämning.” Dessa ord som är hämtade från årets finansplan gäller inte bara inom Sveriges gränser. De gäller i hög grad också u-länderna. Det är klart att takten i de sociala strukturförändringar i u-länderna, som ofta behövs för att hjulen skall komma i gång, inte kan dikteras utifrån. De kan dock indirekt påverkas genom att i utvecklingssamarbetet ingår en kunskapsöverföring som ökar mottagarnas insikter i utvecklingsproblematiken. Erfarenheten visar också att sociala förändringar sker långsammare i ett fattigt land som har en underutbildad befolkning. Naturligtvis är det viktigt att landet har en framstegsvänlig regim. Men vilken regim landet än har så förutsätter de önskade strukturförändringarna att det finns arbetstillfällen och att människorna är utbildade för att kunna gå ut i det moderna arbetslivet. Politisk medvetenhet och strävan till sociala reformer måste växa fram genom samhällets egen styrka. Hjälpen till de fattiga länderna bidrar till att stärka befolkningens ställning, syftar till att förbättra människors hälsa, höja deras utbildningsnivå och bereda dem arbetstillfällen och försörjningsmöjligheter. I statsverkspropositionen framhålles att den nya teknik för planering av insatser i olika länder som nu tillämpas, nämligen att man upprättar långsiktiga samarbetsprogram för de större mottagarna av svenskt bistånd, avspeglar målsättningen att utvecklingsinsatserna skall ske i enlighet med u-landets egna önskningar och värderingar. Det egentliga motivet för den nya planeringstekniken, som ju även tillämpas av FN, torde vara att underlätta administrationen och få till stånd en bättre integration av insatserna med mottagarländernas allmänna utvecklingsplaner. Att FN-systemet ägnar sig åt en sådan planering förefaller ändamålsenligt, om den genomförs på ett sådant sätt att mottagarländernas egen planeringsverksamhet stimuleras och förbättras. Om länderplaneringen däremot bara blir en länderbudgetering inom FN:s utvecklingsfond, då finns det risk för att FN-systemets utvecklingshjälp så småningom blir mindre effektiv. En av riskerna med länderplanering i det bilaterala biståndet är att våra insatser inte längre utformas som ett stöd till konkreta och lätt identifierade ändamål utan att de gradvis övergår till att utformas som ett slags allmänt budgetstöd. I den typen av stöd finns inte mycket kvar av den ursprungliga tanken med utvecklingsbiståndet. Om Sverige på det sättet skall ”adoptera” vissa mottagarländer, så krävs att vi har full insyn i deras planering inom de sektorer som vårt stöd gäller, liksom i deras biståndssituation i stort. Det säger sig självt att totalitärt styrda stater inte gärna tillåter någon dylik insyn och att de därför är helt olämpliga för svenskt bistånd som inte är strängt projektbundet. Vidare är det klart att många u-länder under en lång tid framöver kommer att ha behov av tekniskt bistånd i traditionell mening. Det är emellertid ett positivt drag i utvecklingen att allt flera u-länder har förmåga och möjligheter att sköta sin utvecklingsplanering utan bistånd utifrån. Det ligger då nära till hands förmoda att ett större antal länder i framtiden kommer att presentera väl underbyggda framställningar om bistånd inom begränsade sektorer. Det behov som vi helt riktigt hittills känt av en sträng länderkoncentration bör därför minska. När FN bygger upp ett maskineri för länderprogrammering får man utgå från att det också blir FN:s snarare än de bilaterala biståndsgivarnas sak att kontrollera att mottagarländerna gör verkliga utvecklingsansträngningar i FN-strategins anda. Sverige bör därför i framtiden kunna koncentrera sig på sådana uppgifter för vilka vi har särskild sakkunskap och kapacitet. I sektorsvalet skall vi naturligtvis också beakta att det är angeläget att insatserna framför allt görs på de områden där de kommer befolkningens flertal till godo. Den länderkoncentration som för närvarande tillämpas kan, särskilt om den kompletteras med en strikt länderprogrammering, tendera att påverka biståndsdebatten på ett sådant sätt att det blir en debatt om de olika u-ländernas regimer. En diskussion av det slaget är i stora stycken ofruktbar och irrelevant. Våra insatser skall göras i samhällen som befinner sig på en utvecklingsnivå som vi för länge sedan har passerat. De regimer som vi där möter kan inte bedömas efter vår måttstock. En viss standard bör man dock alltid kunna kräva. Alla världens regeringar, även u-ländernas, bör känna det som en moralisk plikt att respektera FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Övergrepp mot mänskliga rättigheter förekommer såvä nder som i u-länder. Det är naturligt om vi reagerar särskilt kraftigt när sådana missförhållanden kommer i dagen i länder med vilka vi nära samarbetar. Man får hoppas att våra representanter i sådana länder tack vare biståndsverksamheten kan få nära kontakter med deras styresmän och därvid göra dem förtrogna med svensk opinions fördömande inställning till politiskt förtryck och omänsklig behandling av oliktänkande. Säkerligen motsvarar det önskemålen hos en bred opinion i vårt land att biståndsinsatserna koncentreras till konkreta projekt och program, som vi kan se är till behövande människors nytta. Den betygsättning av u-ländernas regimer, som en sträng länderprogrammering medför, riskerar emellertid att minska det svenska folkets villighet att göra uppoffringar för u-länderna. Det är också väldigt svårt att sätta objektiva betyg och att utifrån våra förhållanden bedöma ett annat lands värderingar. Och så fara ju bröderna vilse ibland! Det kan naturligtvis vara fråga om tillfälliga avsteg från den av givarlandet förmyndaraktigt godkända politikens väg. Men det kan också vara så att man i givarlandet plötsligt blir varse, att den politiska ideologin i mottagarlandet inte riktigt är vad man anser att den borde vara. Se bara på den kätterska syn på jämlikhetsbegreppet som den nordvietnamesiska kommunistpartitidningen Nhan Dan i dagarna av slöjat! Att låta medelmåttiga eller lata arbetare åtnjuta samma jämlikhet som de samvetsgranna arbetarna ”är en orättfärdighet som står i strid med socialismens etik”, säger tidningen bl.a. Och tidningen fortsätter med att notera, att man på vissa platser kan se ”att duktiga arbetare behandlas på samma sätt som de som låtsas arbeta — detta gagnar bara medelmåttorna”. Kommentarer är överflödiga. Men nog bör det vara en tankeställare för dem här hemma, som så gärna vill styra vårt bistånd mera till sådana länder, vilkas tillfälliga regimer anses pålitliga från socialistisk synpunkt än dit där biståndet bäst behövs. Från oppositionens sida har under många år ställts krav på samarbete med näringslivet för att främja investeringar i u-länderna. Frågan synes i viss mån ha fallit framåt genom den utredning av industribiståndet som gjorts. Utredningens betänkande markerar en enhällig anslutning till uppfattningen att näringslivets investeringar och statliga biståndsinsatser kan ha likartade utvecklingseffekter, oberoende av deras syfte. Det är emellertid beklagligt att utredningen inte har kunnat ena sig om att föreslå bildandet av ett utvecklingsbolag. Ett sådant bolag skulle kunna främja investeringar i u-länderna och stimulera handeln. Det skulle också kunna bidra till att stärka samarbetet mellan biståndsmyndigheter och svenskt näringsliv. Sveriges biståndspolitik borde därför snarast ersättas med en integrerad u-landspolitik, som möjliggör en mobilisering av alla goda krafter för att få till stånd ändamålsenliga relationer mellan vårt land och u-länderna.

De får kanske så småningom t.o.m. större betydelse än de nuvarande resursöverföringarna från de rika länderna. Det svenska utvecklingsbiståndet domineras nu som bekant av mycket stora offentliga projekt och program. För många fattiga och underutvecklade länder förblir dock också mängden av små utvecklingsprojekt, som innefattar en intensiv kunskapsöverföring eller tekniskt bistånd i traditionell mening, en angelägenhet av allra största vikt. Här är inte bara de internationella biståndsorganisationerna och de bilaterala statliga biståndsgivarna verksamma. Ett stort antal enskilda organisationer, däribland missionen, gör värdefulla insatser. De utmärker sig genom att till låga kostnader uppnå en god utvecklingseffekt. Deras insatser leder till en kontakt och en förståelse mellan grupper av människor i mottagaroch givarland, som stimulerar det egna initiativet i utvecklingslandet. Samtidigt ökar de allmänna kunskaperna om utvecklingsländernas problem i givarlandet. Det är angeläget att i ökad utsträckning med statliga medel stimulera dessa insatser och ytterligare öka deras effekt. Man bör också i vidgad omfattning söka finna former Nr 72 för att ge sådant statligt stöd för verksamhet utanför kretsen av Onsdagen den programländer. Biståndsmyndigheterna bör även kunna ge stöd till 25 april 1973 särskilt angivna projekt som drivs av utländska enskilda organisationer. Utvecklingsbiståndet utgör nu en betydande andel av vår budget. Det är viktigt att de svenska skattebetalarna kan förvissa sig om att biståndspengarna används för nyttiga ändamål. När de svenska medlen lämnas till konkreta projekt som bevisligen förbättrar mottagarnas levnadsvillkor är det lättare att inför allmänheten försvara biståndsanslagens ökning. Vidare måste de svenska skattebetalarna alltid kunna förvissas om att våra myndigheter har full insyn i de svenska biståndsmedlens användning. Detta gäller givetvis såväl det bilaterala som det multilaterala biståndet. Därför måste riksdagen i första hand ha ett avgörande inflytande över biståndpolitikens utformning. Här är situationen för närvarande inte helt tillfredsställande. Regeringen fastställer treåriga finansiella planeringsramar för vart och ett av våra större mottagarländer. Samtal föres av allt att döma med dessa länder om det framtida biståndet. Riksdagen får emellertid bara veta hur planeringen är tänkt för det närmaste budgetåret. I övrigt anser regeringen att riksdagen skall godkänna totalsumman för det bilaterala biståndet under tre år framåt. Riksdagen har nu två år i följd anslutit sig till enhälliga uttalanden från utrikesutskottet, i vilka regeringens uppmärksamhet fästes på önskemålet om större parlamentarisk insyn i länderplaneringen. I årets utskottsbetänkande upprepas påpekandet i en mera definitiv form. Utskottet anser att riksdagen bör få kvalificerad insyn i länderplaneringen på ett tidigt stadium, innan regeringen utfärdar direktiv som blir avgörande för resursernas fördelning och uppläggningen av samarbetet med mottagarländerna. När nu regeringen två år i följd har nonchalerat detta riksdagens önskemål, så har man anledning befara att parlamentarismen inte kommer att fungera den tredje gången heller. I betraktande av dessa de gångna årens erfarenheter har moderata samlingspartiet i utrikesutskottet nu reserverat sig till förmån för det mera bestämda yrkandet att den långsiktiga länderprogrammeringen skall formellt underställas riksdagen för prövning. Det är inte godtagbart att riksdagen blir bunden av omfattande flerårsprogram, över vilkas omfattning den inte har något inflytande. Riksdagen måste därför ges möjlighet att ta del av och granska biståndsprogram av större räckvidd och med mera långsiktig verkan innan formliga avtal ingås. Vi anser inom moderata samlingspartiet att riksdagen är förpliktad gentemot väljarna att se till att dessa frågor, som är viktiga från både utrikespolitisk och finansiell synpunkt, debatteras grundligt. Det är dessutom troligt att en tvingande regel om att regeringen skall framlägga sina bilaterala långtidsprogram inför riksdagen kommer att göra denna planering mera hållfast gentemot mottagarländerna. Vidare torde en sådan regel komma att verka dämpande på det utomparlamentariska inflytande som gör sig gällande i länderplaneringen, att döma av de förslag som framläggs i årets statsverksproposition. 29 Herr talman! Det har många gånger sagts att det statliga utvecklingsbiståndet är en del av vår utrikespolitik. Jag delar den uppfattningen. Just därför måste biståndspolitiken anpassas till de allmänna riktlinjerna för utrikespolitiken. Man kan kalla det en vertikal anpassning. Men även i horisontell led måste en ömsesidig anpassning ske mellan utrikespolitikens olika grenar, till vilka alltså utvecklingsbiståndet hör. Denna vertikala och horisontella anpassning får inte leda till tvära kast och svängningar, föranledda av plötsligt uppdykande företeelser på det allmänna utrikespolitiska området eller på det handelspolitiska fältet — och allra minst på det inrikespolitiska! Om så skulle tillåtas ske, minskas effektiviteten i utnyttjandet av de mycket stora anslag som riksdagen årligen beviljar biståndspolitiken. Det krävs i stället långsiktighet och stabilitet i riktlinjer och förhållningsregler. Undfallenhet för utrikespolitiska modeflugor och dagsländor får nämligen alltid en destruktiv inverkan på effektiviteten. Det var bl.a. just för att garantera kontinuitet och sammanhang i biståndspolitiken som det svenska biståndsorganet fick det vanliga ämbetsverkets form för snart tio år sedan. Riktlinjer och förhållningsregler skulle meddelas i regleringsbrev och andra Kungl. Maj:ts beslut på utrikesministerns föredragning och efter beredning av en enhet inom utrikesdepartementet. Dennas arbete skulle naturligtvis ske i samråd med ämbetsverket. Verkets möjligheter att agera självständigt inom ramen för dessa Kungl. Maj:ts direktiv får anses lämpa sig särdeles väl för biståndets planering och administration på både kort och lång sikt. En annan fördel med ämbetsverksformen är att den tillåter allmänhetens insyn i förvaltningen av det statliga utvecklingsbiståndet i långt högre grad än vad som är fallet beträffande förvaltningen inom ett departement. Vi var överens i riksdagen år 1964 om att välja ämbetsverksformen. Det hade naturligtvis varit möjligt att välja en annan modell, nämligen en i utrikesdepartementet inbyggd biståndsförvaltning. En sådan hade kunnat ge ett mera direkt samband med utrikesministern men kanske också kunnat äventyra långsiktighet och stabilitet. Utvecklingen har inte blivit riktigt vad riksdagen tänkte sig. Sedan 1970 har vi fått en talrikt besatt avdelning för biståndsärenden inom utrikesdepartementet. Denna avdelning handlägger inte bara traditionellt departementala funktioner utan också utpräglade verksfunktioner, såsom förberedande förhandlingskontakter och inköpsärenden och över huvud taget biståndsärenden på såväl beredningssom verkställighetsstadierna. Samtidigt har vi kvar ett likaledes talrikt besatt och numera väl etablerat och väl fungerande ämbetsverk. Ett sådant dubbelkommando kan aldrig vara av godo. Man behöver inte spekulera i vare sig politiska motsättningar mellan avdelningen och ämbetsverket eller personliga konflikter mellan tjänstemännen för att konstatera att utrikesdepartementets biståndsavdelning och ämbetsverkets ledning och en del av dess byråuppsättning dubblerar varandra — och gör det i den bemärkelsen att de delvis tar ut varandra. Detta konstaterande kräver inga djupgående insikter i de statliga biståndsärendenas gång, bara litet allmän administrativ erfarenhet och litet ytlig kunskap om hur avdelningen och verket är organiserade och besatta. Här sker nämligen dubbelarbete! Ansträngningarna att åstadkomma samordning och arbetsfördelning, om än aldrig så välmenta, utgör i sig en kraftig belastning på berörda tjänstemäns arbetskapacitet, arbetsglädje och goda humör. Som jag ser det är den nuvarande organisationsformen både opraktisk och i längden ohållbar. En ändring bör därför snarast komma till stånd. Biståndsförvaltningen bör antingen ligga inom eller utom utrikesdepartementet men absolut inte på båda ställena. Om man väljer att behålla ämbetsverket SIDA — och enligt min mening bör man göra det — måste departementsfunktionen renodlas från verksfunktionerna. Innan så skett utnyttjas varken de ekonomiska eller de personella resurserna rationellt. Och biståndsverksamheten blir lidande och kommer i vanrykte till förfång för u-länderna och deras hjälpbehövande folk. Herr talman! Jag har valt att i detta anförande mera principiellt diskutera biståndsverksamhet och biståndsadministration än att argumentera för detaljer i utrikesutskottets betänkande nr 3 och dess reservationer.

Herr talman! Herr förste vice talmannen Bengtsons nära nog fanatiska antikommunism kommer inte att bidra till att lösa de nuvarande problemen i u-länderna. Tvärtom tror jag att om sådana talesmän skall göra sig gällande kommer klyftorna ytterligare att vidgas. Det finns ingen person som är insatt i tredje världens problem som förnekar att klyftan mellan s.k. rika och fattiga länder vidgas. Så långt är enigheten total. När sedan diskussionen förs om orsakerna till detta tillstånd och om hur problemet skall avhjälpas, visar det sig hur vitt skilda uppfattningar som finns. I dag förs debatten om enprocentsmålet som om detta skulle vara en avgörande faktor — även om naturligtvis biståndet bör ökas. Här står ju också riksdagens tidigare uttalande om enprocentsmålets uppnående 1974/75 fast, och därmed borde den diskussionen avföras från dagordningen. Den väsentliga frågan är hur en biståndspolitik som verkligen bidrar till att bryta underutvecklingen skall utformas. I den diskussionen är det hittills framför allt tre åsikter som har dominerat, åsikter som är helt felaktiga, vilket utvecklingen i u-länderna visat. De tre åsikterna är: 1. Att underutvecklingen kan botas endast genom att u-länderna genomgår en likadan kapitalistisk industrialiseringsprocess som länderna i Västeuropa och Nordamerika och att det riktiga därför är att uppmuntra utvecklingen av kapitalistiska marknadsekonomier i u-länderna. 2. Att utländska kapitalanläggningar är ett verksamt medel för att bryta underutvecklingen och att det därför i u-länderna bör skapas ett politiskt klimat som är så gynnsamt som möjligt för utländska investeringar samt att de imperialistiska staterna trots att de bevisligen handlar i egennytta dock bidrar till utvecklingen i tredje världens länder genom handel med och investeringar i dessa. 3.

U-landspolitik som vägletts av denna syn har inte stimulerat utvecklingen. Tvärtom har den internationella handelspolitiken försämrat u-ländernas ställning. Skuldsättningen för u-länderna har ökat och undergräver ytterligare deras utvecklingsmöjligheter. Utländska kapitalinvesteringar har inte lett till allmänna ekonomiska framsteg. De gynnar kapitalägarna och en härskande klass i u-länderna. De avgörande skälen till att utveckling förhindras är de ekonomiska, sociala och politiska strukturer som råder i dessa länder. Underutvecklingen kan endast hävas genom att en social revolution bryter upp dessa strukturer och befriar folken från imperialistiskt förtryck. Denna frigörelse måste vara folkens eget verk. Låt mig i det här sammanhanget citera en representativ person för tredje världen, Salvador Allende, som vid världshandelskonferensen i Santiago de Chile förra året yttrade följande: ”Det första som bör påminnas om är att vårt samhälle inte är homogent utan delat i folk som har blivit rika och folk som förblivit fattiga. Ännu mera betydelsefullt är det att erkänna att bland de fattiga nationerna själva finns det, olyckligtvis, de som är ännu fattigare än de övriga och många som existerar under olidliga förhållanden. Deras ekonomi är dominerad av främmande stater, utomstående behärskar hela eller delar av deras territorium, de lider ännu under kolonialismens ok, eller en majoritet av deras befolkning är utsatt för rasfördomarnas och apartheids våld. Ännu värre, i många av våra länder förtrycker djupa sociala skillnader massorna och gynnar ett privilegierat fåtal. För det andra understödjer de fattigare nationernas möda och tillgångar välmågan hos de folk som lever i överflöd. Uppenbar är giltigheten av den deklaration som undertecknades i Lima av representanterna för den tredje världen. Mellan 1960 och 1969 föll våra länders andel i världshandeln från 21,3 procent till 17,6. Under samma period ökade vår årliga inkomst per capita med endast 40 dollar, medan de rika nationernas inkomst per capita ökade med 650 dollar. Under de senaste tjugo åren har det utländska kapitalets ebb och flod in och ut ur tredje världens länder inneburit en nettoförlust för oss på många hundratal miljoner dollar, förutom att det lämnat oss i skuld för nära 70 000 miljoner dollar. Direkta investeringar av utländskt kapital, ofta framställda som ett instrument för framsteg, har nästan alltid visat sig vara negativa i sina verkningar. Mellan 1950 och 1967 mottog Latinamerika sålunda, enligt uppgifter från OAS 3 900 miljoner dollar och betalade ut 12 800 miljoner. Vi betalade ut fyra Så långt president Allende. Onsdagen den Ett av de brutalaste exemplen på hur imperialismen fungerar är USA. 25 april 1973 Jag behöver bara nämna Indokina för att visa att alla medel är tillåtna för att tillskansa sig råvaror i andra länder. Det tacksamma är då att kasta sig över de fattiga och försvarslösa. Detta imperialistiska land, som främst av borgerligheten i vårt land betecknas som en lysande demokrati och värnare om de fattiga nationerna, beräknas via räntor och profiter från u-länderna roffa åt sig 15 dollar för varje dollar som läggs på u-hjälp. Låt mig, herr talman, ge några konkreta exempel på hur USA bedriver u-hjälp — alltså det land som borgerlighet och andra hämtar sin inspiration från när det gäller hur svensk u-hjälp bör fungera. I Ghana finns bauxit, som är råvaran för framställning av aluminium. Där finns även vattenkraft i stora mängder, som är viktig för framställning av aluminium. Detta borde utgöra grunden till en industriell expansion i Ghana, men så är inte fallet. I stället utnyttjar de stora internationella aluminiumproducenterna sitt grepp om marknaden till att föra bauxit från sina gruvor på Jamaica till ett nyuppfört smälteri i Ghana. Där framställer man råaluminium som sedan skeppas till USA för vidare bearbetning. I Karachi i Pakistan kunde man 1967 köpa följande drycker tillverkade av importerat koncentrat: Citra, Coca Cola, Double Cola, Kola Kola, Pepsi Cola, Perri Cola, Fanta, Hoffmans Mission och Seven Up, men samtidigt fanns bara tre försäljningsställen för flaskmjölk. Jag vill i det här sammanhanget än en gång citera president Allende: ”Om de nuvarande förhållandena fortsätter är 15 procent av befolkningen i tredje världen dömda att dö av hunger.

Detta var några exempel på hur boven i u-landsdramat uppträder. Representanterna för de borgerliga partierna och andra krafter blundar för de grundläggande orsakerna och försöker i stället förklara u-ländernas elände med att de ännu inte är företagsmedvetna och tillräckligt upplysta osv. Kan man tänka sig eländigare hyckleri? När det gäller de samlade relationerna mellan Sverige och tredje världens länder är Sverige den tagande parten, icke den givande. Det kapitalistiska Sverige deltar i en handelspolitik som diskriminerar och utplundrar u-ländernas befolkning. Det gör ränteoch inflationsvinster på lån till u-länderna. Svenska kapitalistiska företag utsuger direkt arbetare i tredje världens länder genom talrika anläggningar. Hur många miljarder, som den svenska kapitalismen tjänar varje år, är svårt att beräkna. Men summan överstiger säkerligen med god råge det statliga utvecklingsbistånd som nu här 33 diskuteras. Relationerna mellan Sverige och tredje världen beror givetvis inte på några tillfälligheter. De är en följd av att Sverige ingår i imperialismens system och att Sverige är en imperialistisk stat. För att öka sina profiter jagar de svenska storbolagen efter en större del av världsmarknaden. De exporterar kapital och flyttar fabriker och produktion till andra länder. Svenskt kapital sammanflätas med kapital från andra imperialistiska stater. Svensk och utländsk storfinans går samman för att gemensamt plundra folken i Östeuropa, Asien, Afrika och Amerika. Värden som svenska arbetare skapar används således för att utsuga andra folk. Med profiterna av denna utsugning söker den svenska storfinansen i sin tur stärka kapitalismens ställning i Sverige. Den svenska staten understöder storfinansens operationer i utlandet med exportkrediter och investeringsgarantier. Den inbjuder utländskt kapital att etablera sig i Sverige. Den uppmuntrar och tar själv del i sammanflätningen mellan svensk och utländsk storfinans. Den har stöttat dollarns vacklande positioner. Genom att delta i Världsbanken och liknande sammanslutningar bidrar den till att stärka imperialismen. Det nya är nu att ett betydligt högre belopp av det svenska biståndet skall bindas för inköp av svenska varor. Det är ytterligare en eftergift åt främst moderaterna och storfinansen. Det är en löjeväckande argumentering som förs, att detta skulle bidra till att minska arbetslösheten i Sverige. Om detta lappkast från regeringens sida har gjorts för att skapa större förståelse för enprocentsmålet bland den breda allmänheten, så är det lika felaktigt. Det måste i så fall vara värdefullare att i stället gå ut med en bred informationskampanj här i landet och tala om att ungefär 40 procent av det nuvarande biståndet stannar kvar i Sverige. Vpk avvisar den bindning av biståndet, som nu föreslagits. I radion har i dag sagts att inget riksdagsparti och ingen riksdagsman går emot denna ökade bindning av biståndet. Det är felaktigt. Ett bifall till den andra att-satsen i hemställan i vår motion nr 1104 innebär ett avslag på förslaget om en ökad bindning av biståndet. Industribiståndsutredningen har i sitt nyligen avgivna betänkande framlagt förslag om ett utvidgat system för investeringsgarantier. Det är främst i två avseenden som en omprövning bör ske: modifikationer av tillämpningsbestämmelserna och en vidgning av länderkretsen. Vi tillbakavisar också detta. Svensk storfinans har ett intresse, och det skiljer sig inte från andra imperialistiska företags: högsta möjliga vinst på kortaste möjliga tid. Direktör Robert Zwartkruis i American Foods AB, som ägs av Salénrederierna och Johnsonkoncernen, har sagt följande i en intervju i SIDA s tidning Rapport: ”Vi går inte till ett u-land för att vi anser att vi bör hjälpa det landet.

Det är väsentligt att Sverige lämnar lån till u-länderna utan ränta och går i spetsen för en ökad användning av gåvobistånd. I SIDA :s petita konstateras att länder som Indien, Cuba och Chile i dag har skulder av sådan omfattning att det är osannolikt att alla krediter kommer att kunna återbetalas. Sverige bör gå i spetsen för att i efterhand mildra kreditvillkoren för de lån som redan utbetalats. I det s.k. Lima-programmet, som utarbetades före tredje världshandelskonferensen, avböjde de ledande industriländerna med marknadsekonomi samtliga väsentliga krav. På de flesta punkter tog Sverige samma ställning.

Det viktigaste krav för u-länderna som ställdes vid tredje världshandelskonferensen var att de skulle få inflytande över regleringen av det internationella valutasystemet. Sverige lierade sig med de ledande imperialistiska makterna i avvisandet av detta krav. Det hette från svenskt håll att UNCTAD-konferensen inte är rätt forum för att behandla valutafrågor, att man inte ville göra myndighetsingripande i sjöfartsnäringens kommersiella verksamhet osv. Herr talman! Vad jag nu sagt innebär att u-landsfrågan inte kan lösas med välgörenhet eller sociala reformer inom imperialismens ram. Folken i tredje världen kan endast erövra frihet och jämlikhet genom att besegra imperialismen. Från dessa utgångspunkter anser vi att det svenska u-landsbiståndet i grunden måste förändras. Stödet skall koncentreras till utvecklingsbefrämjande regimer och nationella och sociala befrielserörelser. Stödet till befrielserörelserna är verklig u-hjälp, då det understöder kampen mot imperialistiskt förtryck och för nationell frigörelse och ekonomisk och social utveckling. Låt mig till sist säga några ord till motion nr 278 om ökat stöd till befrielserörelserna i Angola, Mogambique och Guinea Bissau. Att det finns stort behov av ekonomisk hjälp till dessa tre koloniers befrielserörelser bör det inte råda något tvivel om. Vi har i motionen vänt oss mot den förmyndarprincip som tillämpas mot befrielserörelserna MPLA, Frelimo och PAIGC. Utskottet har — vilket bör noteras — gått ifrån tidigare argumentation om att det skulle innebära inblandning i annat lands inre angelägenheter. Utskottet har i stället anslutit sig till FN, som entydigt har tagit ställning mot förtryck av folk som eftersträvar nationell frihet, och detta kan anses vara fallet med exempelvis de under Portugals överhöghet stående områdena i Afrika. Frågan är: När kommer SIDA och utskottet att utbetala en större summa av stödet i rena pengar till befrielserörelserna? Vilka motiveringar har utskottet för att avvisa ett högre anslag till de tre nämnda befrielserörelserna? Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till följande motioner från vänsterpartiet kommunisterna: nr 72, 278, 414, 628, 1103, 1104 och 1109. Vidare yrkar jag att riksdagen i anledning av motionen

Herr talman! Jag skall främst uppehålla mig vid två principfrågor i utskottets betänkande, nämligen enprocentsmålet och varubiståndet. Jag tänker inte ta upp detaljfrågor — sådana kan möjligen komma upp senare under debatten, men tills vidare vill jag koncentrera mig på dessa huvudfrågor.

Detta innebär en ökning från innevarande budgetår med något över 300 miljoner kronor, eller med 25 procent. De riktlinjer som vi i huvudsak följer fastställdes i 1968 års riksdagsbeslut, då även enprocentsmålet formulerades. Frågan är nu vad som kommer att hända med enprocentsmålet. En del talare här, framför allt herrar Dahlén och Bengtson, har varit inne på frågan om enprocentmålets förverkligande och undrat om regeringen i kommande propositioner ämnar föreslå ett uppräknande av beloppen till den nivå som 1 procent av bruttonationalprodukten kommer att utgöra. Jag förmodar att regeringen ännu inte har tagit ställning till den frågan, men kan utrikesministern ge ett svar må det vara hans sak. Låt mig emellertid spekulera litet i frågan om enprocentsmålets uppnående. Om vi skall uppnå enprocentsmålet budgetåret 1975/76 kommer detta att kräva, som det anges i statsverkspropositionen, ett tillskott över det belopp som vi då redan är uppe i och som enligt planen skall vara 1 875 miljoner kronor. Det kommer att kräva ett särskilt påslag med inte mindre än 820 miljoner kronor eller med 52 procent i stället för den 25-procentiga ökning av beloppen som vi haft under de gångna åren. Har vi råd med detta? Ja, det är självklart att landets ekonomi kan bära en sådan uppräkning. Men det är lika självklart att om vi förverkligar enprocentsmålet på det sättet måste vi skjuta något eller några andra behov framåt. Vi kan inte göra både—och; vi kan inte genomföra andra angelägna reformer och samtidigt ta på oss en så stark ökning det sista budgetåret för uppnående av enprocentsmålet. Det är ett ganska enkelt konstaterande. Hurudan situationen än är i vårt land — som i grunden är ett rikt land, ett av världens rikaste länder — befinner vi oss alltid då det gäller att genomföra reformer som är mycket kostnadskrävande i den situationen att vi får ekonomiska svårigheter. Det råder inget tvivel om att ifall vi budgetåret 1975/76 skall göra ett påslag av den storleksordning som jag nämnt kommer svårigheter att skapas i vår ekonomi. Då är frågan: Bedömer vi enprocentsmålet som så viktigt att det skall uppnås oavsett om vi får skjuta andra viktiga saker på framtiden? Detta kan svenska folket ha delade uppfattningar om.

Låt oss göra antagandet att utgången av valet i september blir sådan att vi får en borgerlig regering, något som den borgerliga pressen och då och då även radio och TV talar om!

Herr Dahlén och herr Bengtson är alltid mycket aktiva då det gäller att till regeringen ställa frågor som de vill ha svar på. Jag hoppas att de är lika intresserade av att svara själva. För resten kan man fråga sig om dessa båda kan ge detta besked, eftersom en borgerlig regering ju kommer att bestå även av en tredje part. Vad händer om man i den regeringen blir oense mellan partierna? Skall man då skjuta på uppnåendet av enprocentsmålet av den orsaken och inte av ekonomiska skäl? Med detta har jag velat säga att det inte är så enkelt som man ofta vill göra det. Detta är ett område i vårt ekonomiska liv som ger utrymme för väldigt mycket tyckande — vi har många i detta land som tycker mycket om u-hjälpen och vårt biståndsarbete. Men jag tror att vi bör besinna oss och försöka stå med båda fötterna på jorden när vi skall ta ställning till så viktiga faktorer i vårt ekonomiska liv, som vi nu är i färd med att ta ställning till och som vi måste ta ställning till under de närmaste åren. Jag vill utan vidare förklara att jag inte är beredd att skjuta vilka reformer som helst inom vårt land på en oviss framtid. Man kan ju säga att de nödlidande i detta land i alla fall lever mycket bättre än befolkningen i u-länderna. Men det är inte den jämförelsen vi skall göra, för våra egna som lider nöd och har svårigheter jämför sig inte med u-landsbefolkningen utan jämför sig med de andra medborgarna i vårt eget land. Detta gör att det kan vara nödvändigt att genomföra stora reformer, även kostnadskrävande och fastän vi i grund och botten inte har råd med dem. Det är då, menar jag, litet för lättsinnigt att tala om biståndsfrågorna på det sätt som hittills har skett i denna debatt. Jag har lagt märke till att de som hittills talat i debatten sorgfälligt glömt bort den anknytning till den svenska ekonomin som vårt u-landsbistånd har och alltid kommer att ha.

Antag att utvecklingen skulle bli den att vi på nytt kom tillbaka till den situation som rådde för några år sedan med en stark utströmning av valutor. Just nu befinner vi oss i en mycket lyckosam utveckling i vårt land med en inströmning av främmande valutor. Vi har en valutabehållning i landet som är rekordartad. Men ingenting säger väl att detta tillstånd kommer att bestå i evighet. Det kan svänga till motsatsen igen. Detta är en faktor som vi också får ha i åtanke, när vi fastställer planeringsramarna. Samtidigt med detta läge befinner vi oss i den situationen internationellt sett att alla länder minskar sitt utvecklingsbistånd. En målsättning som har fixerats är att alla i-länder till mitten av 1970-talet skall ha uppnått en effektiv hjälp så till vida att utbetalningarna skall vara uppe i 0,7 procent av bruttonationalprodukten.

Dessa två länder är Norge och Sverige. Några andra länder inom FN-gruppen kommer inte att uppnå den målsättningen. Tvärtom är tendensen att alla minskar sina insåtser på biståndsområdet. I denna debatt fäster jag mig vid att herr Bengtson anklagar regeringen för att dess representanter vid besök i u-länder med regimerna i dessa länder inte har diskuterat frågan om demokrati eller diktatur och talat om för dem att de skall införa demokrati. Ja, jag skulle vilja se herr Bengtson som ledamot av en eventuell kommande borgerlig regering resa runt i Afrika och tala om för afrikanerna att de skall införa demokrati. Och det kommer de naturligtvis att omedelbart göra, om herr Bengtson säger till. Varubiståndet är den nya stora frågeställningen i årets biståndsdebatt. En hel del kritik har riktats mot regeringen och utrikesdepartementet därför att man har tagit upp varubiståndet på det sätt som skett. Om det är några som tror att vi har haft en väldigt omfattande och uppslitande debatt, så skulle jag vilja säga att visst har vi haft en debatt men inte en omfattande debatt och inte en uppslitande debatt. Kretsen av dem som har deltagit i den är ändock ganska liten, och den här debatten har gått den stora allmänheten praktiskt taget helt förbi. Det är dessa tyckande personer, inte minst på akademikerfältet, vilka är aktiva i vårt samhälle som har talat om hur uppåt väggarna det förslag är som nu har presenterats. Ja, t.o.m. herr Måbrink tycker att förslaget är tokigt och att det inte har någon betydelse för sysselsättningen. Jag tillåter mig ha en annan uppfattning. Jag tror inte att man kan bryta ut vissa saker och säga att de har ingen eller så liten betydelse då det gäller stimulans av sysselsättningen att vi kan strunta i dem. Jag anser ” att de har större betydelse än vad kanske flertalet tror. Principen i fråga om varubiståndet innebär en klar frontförändring från regeringens sida jämfört med vad man tidigare har ansett, men jag vill inte kritisera regeringen så där väldigt hårt för denna förändring. När våra biståndsinsatser kommer upp i sådana belopp som de nu börjar göra, tvingas man nog att också se till dessa insatsers effekt på sysselsättningen. Jag kan försäkra riksdagen och åhörarna att u-landshjälp långtifrån är populär i det här landet. Den är nära nog impopulär, och det kan inte avhjälpas med aldrig så stora anslag för information och propaganda. Jag vet det mycket bra, eftersom jag reser runt om i landet och träffar människor på arbetsplatser av olika slag. De människorna har sina bekymmer, som de själva anser vara betydande — och som är betydande — och som vi icke kan bortförklara utan vidare. U-landshjälpen åtnjuter som sagt ingen popularitet. Det skall vi ha klart för oss, när riksdagen behandlar denna fråga. Om vi har detta klart för oss, får vi också något större förståelse för frågan om varubiståndet. Utskottet har i denna fråga skrivit ihop sig som det heter, och man förklarar i utskottets skrivning att varuströmmarna i princip skall vara obundna. Ja, det är riktigt. I princip har vi den uppfattningen. Men ingen skall tro att det är möjligt att i praktiken hävda den principen samtidigt som vi säger ja till införandet av varubistånd. Att detta kommer att ha en effekt i den riktning regeringen avsett är helt självklart. Jag skall säga riksdagen, att jag själv inte är så tillfredsställd med det förslag regeringen presenterat i detta avseende. Öppet vill jag säga, att jag personligen skulle ha föredragit att vi hade sträckt ut perioden något år för enprocentsmålets uppnående i stället för att behöva gå den här vägen. Hade vi fått ett sådant förslag från regeringen, skulle det mött ett ännu större motstånd än förslaget om varubistånd. Men jag tror att det i längden skulle ha varit minst lika klok politik att framlägga ett sådant förslag som det förslag vi nu är i färd med att genomföra och som jag här tillstyrker. I utskottets betänkande behandlas en lång rad av vad man kunde kalla detaljfrågor som i grunden dock är ganska stora och betydelsefulla. En sådan fråga är u-ländernas industrialisering, vilken någon av de föregående talarna betecknade som viktig. Självklart är den viktig. Att kunna få en industrialisering till stånd i utvecklingsländerna utgör något av en nyckel till hela deras ekonomiska utveckling. Utan en industrialisering av utvecklingsländerna kommer man heller inte att lyckas hjälpa dessa länder ekonomiskt till en annan och bättre situation. Jag vill beteckna detta som en av huvudfrågorna i betänkandet. Samtidigt vill jag säga att den är mycket svårlöst. Vi skall komma ihåg att vi under flera år haft ett kreditsystem i u-länderna vilket vi gott kan betrakta som ett misslyckande. Det är nu på väg att förändras, och jag hoppas att förbättringar och större framgångar skall nås, men helt övertygad kan man inte vara förrän det nya systemet tillämpats någon tid och vi har sett effekterna av detta. Herr talman! Jag vill med dessa kommentarer och synpunkter kring framför allt enprocentsmålet och varuhjälpen yrka bifall till utrikesutskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! Jag skall inte ta upp någon diskussion med herr Geijer om varubiståndet. Jag hinner inte göra det. Eftersom vi har diskuterat ihop oss i utrikesutskottet, finns heller ingen anledning därtill. Jag vill bara notera, att herr Geijer ansåg det vara en klar frontförändring från regeringens sida på den här punkten. Herr Geijer sade att han hellre sett att man skjutit upp den period inom vilken enprocentsmålet skulle uppnås. På något sätt gjorde väl herr Geijer detta litet omedvetet genom felsägningar; två gånger talade han om att vi skall uppnå målet 1975 75, men det låg kanske en undermedveten reaktion bakom hans felsägning. Det var intressant att notera att herr Geijer inte trodde att regeringen bestämt sig för hur den skall göra med uppfyllandet av enprocentsmålet, om den får sitta kvar nästa år. Vi får väl höra vad utrikesministern har att säga på den punkten. Men herr Geijers uttalande var intressant. Herr Geijer sade att det kan uppstå sådana krissituationer att det kan bli besvärligt att genomföra detta. Javisst! Han nämnde valutautströmning bl.a. Under årens lopp har vi ofta talat om att det kan uppstå situationer då det blir möjligt. Kommer vi in i det läge som rådde 1969 eller i ett där man måste förhindra ett sådant har jag full förståelse för att det kan bli besvärligt. Herr Geijer sade att det återstår mycket att göra i Sverige och att detta måste vägas mot vad man kan göra för de fattiga länderna. Ja, det är självklart. Det gör vi alltid. Vi måste avväga. Det är vad u-länderna själva måste göra. Jag påpekade att deras stora investeringar till 85 procent åstadkommits genom eget sparande. Det har då rört sig om mycket smärtsamma beslut. De har fått hindra folk från att köpa nödvändighetsvaror därför att landet måste satsa på längre sikt. Men sådana avvägningar får vi alltid göra, herr Geijer. För oss skulle det inte betyda mera än att vi under några veckor skulle skjuta upp att höja vår standard för att uppnå enprocentsmålet. Sedan skulle vi kunna fortsätta som om ingenting hade hänt. Det är inte fråga om mera än att fördröja höjningen av vår standard under några veckor. Men även detta innebär en avvägning mellan olika ändamål. Om herr Geijer hade röstat med oss 1970, 1971 och 1972 och våra förslag hade genomförts, hade det varit lättare att uppnå detta mål, för då hade vi inte fått detta väldiga gupp uppåt. Om herr Geijer röstade med oss nu och förordade att SIDA skulle få planera på en 35 procent högre nivå, skulle det vara lättare att genomföra detta med god verkan. Att herr Geijer över huvud taget ifrågasätter allt detta, tyder på att herr Geijer för sin del har svarat att det inte går att klara enprocentsmålet. På herr Geijers direkta fråga vill jag svara att jag vill verka för det. Det är tydligen där vi har delade meningar.

Herr talman! Det var med goda förhoppningar man hörde de första orden i herr Geijers tal, då han skulle ägna sig åt enprocentsmålet. När han slutat sitt anförande, var det fortfarande lika oklart. Om man skulle försöka gissa sig till en sammanfattning av hans anförande var väl den att vi inte skulle uppnå målet 1974/75. Men det kan ju bestyrkas om det var så. Herr Geijer sade vidare att regeringen förmodligen ännu inte behandlat vad den har för avsikt att göra. Det vore att dra en märklig slutsats, om man säger att regeringen inte vet vad den vill. Tidigare har det i alla fall sagts att vi skulle uppnå enprocentsmålet. Herr Geijer står för utskottets betänkande i fråga om enprocentsmålet. På s. 7 heter det: ”Utskottet konstaterar att de av Kungl. Maj:t framlagda förslagen ligger i linje med den av statsmakterna antagna utbyggnads planen, som syftar till enprocentsmålets uppnående under budgetåret Nr 72 1974/75.” Har herr Geijer skrivit på och varit med om detta? Vad Onsdagen den betyder det egentligen? I fråga om enprocentsmålet blir det allt oredigare 25 april 1973 från socialdemokraternas sida. Jag är helt medveten om att man kommer att få avstå någonting om man skall komma upp till enprocentsmålet. Det får vi göra nu också. Med 1 562 miljoner kronor kunde vi göra mycket i Sverige. Det är hela vägen fråga om att avstå. Det blir det här också. Det är självfallet att vi kommer att få avstå från vissa saker. Jag vill då uttryckligen säga ifrån i fråga om vad statsministern sade i Aftonbladet i går. Han sade att det skulle innebära ett stopp i reformpolitiken om det blir en annan regering. Detta gäller inte för centerns del. Det är en tolkning som är osann och felaktig. Men statsministern har ofta en stor benägenhet att tolka de andra partiernas meningar och tala litet om vad han själv vill. Sedan frågade herr Arne Geijer hur det skulle bli med en annan regering. Ja, svenska folket får i höstens val i demokratisk anda ge sin mening till känna. Därefter får vi se vilken regering det blir. Jag hoppas i motsats till herr Geijer att det blir en annan regering än den nuvarande. Den kommande regeringen får mycket att göra med att klara ut de trassliga affärer som den nuvarande regeringen har ställt till med. För närvarande kan naturligtvis ingenting göras, eftersom vi ännu inte har en ny regering. Men här i kammaren sitter en representant för den nuvarande regeringen som bör kunna uttala sig om vad man tycker om enprocentsregeln. När herr Geijer talar om en kommande regerings sammansättning vill jag säga att det skrivs ett regeringsprogram innan den tillträder. När vi samregerade med er socialdemokrater skrev vi ett sådant program. Programmet skall innehålla riktlinjer för hur man ämnar agera i vissa kontroversiella frågor. Beträffande demokratin vill jag säga att man, om man är demokrat, vid alla tillfällen bör säga ifrån att man är anhängare av ett demokratiskt styrelseskick.
Herr talman! Låt mig till den här frågan om bundet och obundet bistånd få citera ur tidskriften Tiden, nr 3 1973, där följande sägs: ”Regeringens uttalanden anger betalningsbalans och sysselsättning som målområden för den nya politiken.

Erfarenheten visar, att stödköp till sådan industriproduktion inte skapar någon särskilt stor eller varaktig sysselsättning, men att det däremot gör det möjligt för kapitalägarna att göra ytterligare vinster på maskiner och andra investeringar, innan verksamheten definitivt läggs ned. Det är 41 därför inget att förvåna sig över, att varubiståndet har sina starkaste förespråkare inom de borgerliga partierna.” Ja, det där är säkerligen sanning. Nu kröp det också fram — det har sagts tidigare — att den breda allmänheten har väldigt liten förståelse för bistånd till u-länderna. Det är klart att det är så när man inte har gått ut med ordentlig information och fört en ordentlig diskussion i exempelvis fackföreningsrörelsen, där ändå herr Arne Geijer är högste basen. Hur vore det att gå ut och tala om att 40 procent, som jag sade i mitt tidigare inlägg, av det nuvarande biståndet stannar inom landet? Nog är det väl ändå ganska uppseendeväckande när man å ena sidan säger att det är en förutsättning för Sverige att vi ger bistånd till u-länderna på deras egna villkor och å andra sidan sviker detta. U-ländernas begäran är att biståndet skall ges helt obundet. Det var exempelvis ett krav från Limakonferensen. Herr Arne Geijer svarade inte på två frågor som jag ställde. Dessa gällde om man är beredd att ge en större summa i rena pengar till befrielserörelserna i de portugisiska kolonierna samt anledningen till att man inte har ökat biståndet. Behoven är ju enorma i samtliga dessa tre koloniala länder.

Herr talman! Anledningen till att jag inte tog upp befrielserörelserna, herr Måbrink, är att dessa senare under debatten skall kommenteras av en annan talesman från utskottet. Både herr Dahlén och herr Bengtson verkade mycket irriterade över de kritiska synpunkter jag tillät mig anlägga på deras agerande i debatten. Jag har ingen anledning att ändra på vad jag har framhållit. Enprocentsmålet — som skall vara uppfyllt budgetåret 1974/75, förlåt herr Dahlén — är en fråga som kommer att presenteras riksdagen i statsverkspropositionen nästa år. Vad regeringen då kommer att föreslå är i varje fall inte bekant för mig. Om utrikesministern har upplysningar att lämna är det hans sak. Jag vill på nytt betona de ekonomiska svårigheterna att klara detta mål. Herr förste vice talmannen Bengtsons klara uttalande om centerpartiets inställning utgjorde ingen upplysning. Om han skall ge riksdagen ett besked bör han tala om hur de tre koalitionsbröderna ser på denna fråga. Tillåt mig på nytt framhålla att jag tror att en uttänjning av tidsperioden skulle ha varit lyckligare ur vår synpunkt. Det skulle ha skapat mindre tveksamhet hos allmänheten mot den biståndsverksamhet som vi bedriver och vill bedriva. Kanhända skulle vi ha gjort biståndspolitiken en tjänst om vi hade gått på den linjen. Men det är ingenting att tala om nu eftersom vi har valt en annan väg. Den kommer såvitt jag förstår att följas även under kommande år. Herr Dahlén gjorde en mycket intressant deklaration då han sade, att om vi bara dröjer några veckor med att höja vår egen standard så kan vi fylla alla krav i biståndspolitiken. Så enkel är inte frågan, herr Dahlén.

Herr talman! Jag förstår inte vad utrikesutskottets ärade ordförande har fått det ifrån att jag skulle ha varit irriterad över det han sade i debatten. Han är en så trivsam figur att det är mycket svårt att bli irriterad på honom. Jag är det i varje fall inte. Men det är tillåtet att ha en annan mening och även att kunna ha det under något så när anständiga former. Det brukar vi ha i den här kammaren. Det är inte så lätt, sade herr Arne Geijer, att låta bli att höja standarden under några veckor. När herr Geijer antydde att det var en omöjlighet att uppfylla enprocentsmålet inom den föreskrivna tiden, framhöll jag att den enda börda det skulle innebära för oss att uppnå detta mål var att låta bli att höja vår standard under några veckor. Det är måttet på det ansvar vi har inför u-länderna, och det kan herr Geijer inte bestrida. Det kan bli ekonomiska svårigheter att uppfylla detta mål, sade herr Geijer. Ja, det kan det bli beträffande alla saker, låt oss erkänna det. Vi vet ingenting om utvecklingen. Om socialdemokraterna kommer att föra en så dålig konjunkturpolitik som under de senare åren, blir det givetvis — vilket vi har påpekat i en motion — ett motstånd mot att öka biståndet till de fattiga folken, särskilt när vi har rekordarbetslöshet i vårt eget land. Det kan också uppstå andra svårigheter, vilket vi under årens lopp gång på gång har betonat. Men det som här i dag skall prövas är viljan, om vi vill satsa på detta och försöka med alla de medel som står till förfogande. Det är det som kommer att prövas, när vi skall votera om några timmar. Herr Geijers anförande innebär i stort sett — om han nu är representativ för den socialdemokratiska riksdagsgruppen — en återgång till den mer negativa hållning som den socialdemokratiska partistyrelsen presenterade vid kongressen i höstas och som där led nederlag. Det var ju en mer positiv inriktning som vann. Jag tycker att herr Geijer försöker leda den socialdemokratiska riksdagsgruppen tillbaka till partistyrelsens mer negativa hållning. Det är omöjligt att tolka det hela på något annat sätt. Det är litet pinsamt, inte minst inför de fattiga folken, att socialdemokratin på det här sättet vinglar fram och tillbaka. I varje fall har herr Geijers anförande inte gett något annat intryck än att han nu är tillbaka vid den ståndpunkt som led nederlag på den socialdemokratiska kongressen för ett antal månader sedan. Men, som sagt, vi får väl se vid voteringen. Det är mycket möjligt att herr Geijer har rätt. I så fall beklagar jag det.

Herr talman! Det är fortfarande mycket oklart först och främst vad regeringen vill men även vad herr Geijer, som tydligen inte har riktigt samma uppfattning som regeringen, vill i fråga om enprocentsmålet. Herr Geijer sade att regeringens ståndpunkt kommer att presenteras vid uppläggningen av följande budgeter. Enligt beslutet 1968, som var ett principbeslut, skulle vi komma fram till en procent. Har man ändrat sig? Skall vi få ett besked i dag? Vi har inte fått det tidigare. Herr Geijers ståndpunkt var något klarare nu, för han sade att han trodde att en uttänjning av perioden hade varit lyckligare. Men då hade man gett upp enprocentsmålet till 1974/75. Det kan hända att det enligt herr Geijers uppfattning är klokare, men detta är ett besked om herr Geijers personliga uppfattning. Vilken inställning det socialdemokratiska partiet har vet vi ännu inte; kanske vi får veta det senare i dag. Jag är helt medveten om att det föreligger stora ekonomiska problem. Dessa problem har emellertid delvis orsakats av att regeringen inte följt den anvisning som SIDA gett och som vi har strävat efter, nämligen att låta ökningen bli jämnare. I stället står man helt plötsligt inför att man skall skaffa fram 820 miljoner i stället för 313 miljoner, som är årets summa. När man planerar på det sättet, blir det som det nu är. Sedan gällde det vem som skall ge besked. Herr Geijer nöjde sig med det besked jag gav från centerns sida, men han ville att jag skulle tala för alla tre mittenpartierna. Nej, herr Geijer, jag talar varken för folkpartiet eller för moderaterna. Jag begär inte, fastän den socialdemokratiska regeringen klarar sig med kommunisternas hjälp, att socialdemokraterna skall ge någon deklaration även för kommunisterna. Det får de väl göra var för sig. I reservationerna finns också förklaringar till var partierna står i det här fallet, så det behöver man inte tala om ytterligare. Sedan undrar jag över vad herr Geijer egentligen står.

Det kanske finns tid för ännu en replik, där vi kan få besked om huruvida socialdemokratins ståndpunkt är den ena eller den andra i det här fallet.
Herr talman! Till herr Bengtson vill jag säga att mitt resonemang här kring enprocentsmålet motsvarar den uppfattning som jag själv har fört till torgs och som jag fört till torgs redan för ett år sedan i debatten. Det som är skrivet i utskottsbetänkandet är ett återgivande av det principbeslut som fattades av riksdagen 1968, vilket principbeslut regeringen har följt år efter år fram till och med den proposition som nu ligger. Märkligare är det inte. Det är ett fastslående från utskottets sida av att regeringen har följt riksdagsbeslutet 1968. Det finns ingen anledning att nu göra något särskilt uttalande om detta.

Bruttonationalprodukten har med andra ord vuxit mycket snabbare än vad som förutsattes 1968. Det är denna större summa som skall uppnås 1974/1975. Det är det som skapar problem. Jag anser att man bör tillägga det för att åhörarna inte skall få en felaktig bild.